Fru talman! Med tanke på de för Patriotiska fronten framgångsrika valen i Zimbabwe är det viktigt att Sydafrika utsätts för en hård press i internationella fora och genom enskilda länder, inte bara politiskt utan också ekonomiskt. Det är nödvändigt därför att det handlar om den grövsta formen av rasism, tortyr och förnedring av ett helt folkslag, den svarta befolkningen. Det är riktigt att den svenska regeringen fördömer denna rasism. Men varför upprätthåller man samtidigt ekonomiska förbindelser med Sydafrika — trots att de förtryckta och deras organisationer fördömt detta och vädjar till bl.a. Sverige att upphöra med denna sorts förbindelser? SAS flyger på Sydafrika, och man ger ut ett bildhäfte om det vackra och problemfria landet. Ett stort antal svenska företag finns etablerade i landet. Det gäller bl.a. SKF, som med sina kullager bidrar till att de militära och polisiära styrkorna snabbt kan ta sig fram och slå ner de svartas kamp och protester mot den omänskliga apartheidpolitiken. Den svenska regeringen kan då hänvisa till att det finns en lag om nyinvesteringsförbud i Sydafrika. Ja visst, detta är sant. Men denna lag läcker som ett såll och är mer eller mindre värdelös. Det finns nu bara en åtgärd som återstår för regeringen att vidta, om den vill bli tagen på allvar när den säger att Sydafrika bör isoleras och fördömas, och det är att över huvud taget upphöra med alla förbindelser med Sydafrikas rasistregim. Endast ANC och den fackliga organisationen SACTU samt SWAPO i Namibia bör ges ekonomiskt och materiellt bistånd. Men Sverige bör dessutom också agera i FN och protestera mot bl.a. USA:s, Frankrikes och Västtysklands direkta stöd för rasisterna i Sydafrika. Samtliga dessa tre länder har bidragit till att Sydafrika i dag inte bara har kärnkraftsreaktorer utan också kan framställa plutonium. Som bekant ingick USA och Sydafrika 1957 ett kärntekniskt samarbete som skall sträcka sig fram till år 2007. Överenskommelsen fick ironiskt nog namnet Atomer för fred. Varför detta samarbete med en av de värsta rasistregimerna i världen? Ja, vi vet ju att Sydafrika är ett av de länder som har stora mängder uran. Då gäller det att hålla sig väl med detta land, och då är inga uppoffringar så stora att inte rasisterna kan tillmötesgås. Jag har aldrig märkt att de som nu gastar och skriker över Cuba, Angola och Vietnam ens har höjt sina ögonbryn inför vad USA och de andra uppräknade västländerna har hjälpt rasisterna med i Sydafrika, vilket kan få ödesdigra följder för hela södra Afrika. I en intervju för en månad sedan i Dagens Industri yttrade den moderate handelsministern Burenstam Linder: ”Flera krämarsjälar skulle göra Sverige gott.” Vad innebär detta yttrande? Indonesien är en diktaturstat med starka fascistiska drag. Under andra hälften av 1960-talet skedde där en massaker som resulterade i att en halv miljon människor avrättades. Inget av de partier protesterade som i dag gnäller över att Cuba hjälpte den nya staten Angola och MPLA att jaga ut de sydafrikanska trupperna från Angola, och dessutom hjälper man folket i Angola att bygga upp landet. Tystnaden var kompakt. Generalerna i Indonesien fortsätter sina brutaliteter, inte bara i landet utan också på Östtimor. I mitten på 1970-talet bestämde folket där vilken regering det ville ha. Fretilin fick detta förtroende. Indonesien satte i gång en skoningslös terror mot befolkningen. I dag uppskattas att flera hundra tusen människor dukat under av svält och terror på grund av Indonesiens aktioner. Man befarar att Indonesien har planer på att utrota Östtimors befolkning. Sverige finns med i bilden genom att till Indonesiens generaler under en rad år ha levererat vapen som bevisligen använts i Östtimor. Detta är Staffan Burenstam Linders andra krämarsjäl. Den första har jag redan nämnt i samband med Sydafrika. För några år sedan drev den borgerliga regeringen in Sverige som medlem i IDB, en organisation som bildades efter revolutionen på Cuba. Den bildades på USA:s initiativ för att förhindra att förtryckta och svältande människor i Latinamerika skulle ta saken i egna händer och agera mot förtryckarna. USA har också det avgörande inflytandet i denna organisation. Man strör pengar över fascisterna i Chile och till tortyrregimen i Argentina, för att nämna de värsta exemplen. Till denna verksamhet används svenska folkets skattepengar med motiveringen att vi får sälja varor till fascistdiktaturerna i Latinamerika. Här har vi exempel tre på handelsministerns krämarsjäl. Men här borde det också vara på sin plats med en kommentar från Mats Hellström beträffande Staffan Burenstam Linders citat från den s.k. Brandtkommissionen. Handelsministern sade i sin deklaration: ”På det internationella planet blir det väsentligt att slå vakt om GATT:s roll som övervakare och värnare av en fri världshandel.” Finns det någon fri världshandel? Ja, för de starka länderna, men inte för de svaga. Låt oss titta på hur den fria världshandeln tar sig ut. Länderna i Asien, Afrika och Latinamerika importerar 26,1 90 av alla tillverkade varor som omfattas av världshandeln, och de exporterar 6,3 96. Alltså är de s.k. utvecklingsländerna fortfarande placerade som råvaruexporterande länder till de industrialiserade länderna i väst. När utvecklingsländerna försöker sig på att exportera färdigvaror så svarar den industrialiserade världen med höga tullar och andra restriktioner. Detta är Staffan Burenstam Linders fjärde krämarsjäl. Men det är inte nog med detta. För att riktigt se till att man garanterar denna ordning så tillåter krämarsjälarna i regeringen att de svenska företagen slår sig ner i vissa utvecklingsländer för att på så vis se till att vi garanteras lika konkurrens med USA och andra imperialistiska länder i den västliga världen om u-ländernas råvaror och arbetskraft. Men det är inte vilka länder som helst. Det är t.ex. Brasilien, med billig arbetskraft och en välvillig regim som inte tillåter några större mänskliga frioch rättigheter. Chile är ett annat exempel — de fascistiska generalerna där behöver ingen närmare presentation; de är alltför ökända. Här producerar man varor av olika slag — inte för de stora befolkningsmajoriteterna i dessa länder utan i första hand för den industrialiserade västvärlden och i andra hand för en liten välbärgad överklass i u-landet. Visst får utvecklingsländerna köpa, men för oerhört dyra pengar. De saknar i regel valuta, men då får de låna av den västliga världens banker och kreditinstitut, och till oerhört höga räntor. Utvecklingsländernas skuld är nu uppe i 335 miljarder dollar. De årliga räntorna uppgår till 40 miljarder dollar. Alltså: Man tjänar på u-ländernas billiga arbetskraft och råvaror genom hård exploatering. Därefter lånar man ut pengar till u-länderna och tjänar ytterligare grova pengar genom de höga räntorna. För det kan väl inte vara så att de svenska företagens och Sveriges agerande i olika sammanhang är något slags humanitär verksamhet? Den är väl i varje fall inte sådan som den de imperialistiska länderna USA, Västtyskland och Frankrike bedriver? En av den brasilianska arbetarrörelsens mest kända män, Luis da Silva, har sagt följande om de svenska företagen i Brasilien: ”De svenska företagen är värst. Det sägs att ni har socialism hemma i Sverige. Men här beter de sig som värre blodsugare än både jänkar och tyskar”. Fru talman! Ordföranden för de alliansfria staternas rörelse, Fidel Castro, höll ett tal i FN den 12 oktober förra året. Han sade i sin avslutning följande: ”Det talas ofta om mänskliga rättigheter, men man måste också tala om mänsklighetens rättigheter. Varför måste vissa folk gå barfota för att andra skall kunna åka omkring i lyxbilar? Varför måste vissa leva i 35 år för att andra skall kunna leva i 70? Varför måste vissa vara utfattiga för att andra skall kunna vara omåttligt rika? En del länder har hav, andra ej; en del länder har energitillgångar, andra ej; en del har mängder med jord för livsmedelsframställning, andra ej; en del är så överfulla av maskiner och fabriker att man inte ens kan andas luften i den förgiftade atmosfären, andra äger ingenting annat än sina förtvinade armar att förtjäna sitt levebröd med. En del länder har alltså massor av tillgångar och andra har ingenting. Vilken kommer att bli deras framtid? Kommer de att dö av svält? Kommer de att bli evigt fattiga? Vad skall då civilisationen vara bra för? Vad skall vi då med människans samvete till? Vad skall vi då med Förenta Nationerna till? Vad skall vi då med världen till? Man kan inte tala för tiotals miljoner människor som dör varje år av svält eller sjukdomar som går att bota, om freden. Man kan inte tala för 900 miljoner analfabeter om freden. De rika ländernas utsugning av de fattiga länderna måste upphöra.” Dessa ord kastar ett blixtljus över det hyckleri som kapitalister och liberaler bedriver. När det bara handlar om fraser kan de prisa de mänskliga rättigheterna, men när det kommer till den handfasta verkligheten främjar och försvarar de ett system som berövar majoriteten av mänskligheten t.o.m. den elementära rätten att äta sig mätt och som ständigt fördjupar klyftan mellan utsugare och utsugna. De talar i luftiga termer om människans frihet. Men de menar i verkligheten det internationella storkapitalets frihet att i frizonerna upphäva t.o.m. de enklaste legala begränsningarna för utplundring av svältande minderåriga. För Sveriges borgerlighet är frihet ett ord på ett papper och en fras i en debatt. För mänsklighetens flertal gäller det rätten att äta sig mätt och rätten att slippa exploateras av det multinationella kapitalet, vars frihet de borgerliga försvarar. Detta visar att kampen för frihet och jämlikhet i världen alltid måste vara en kamp mot det kapitalistiska systemet och för socialismen.

Fru talman! Det här är ju ingen debatt inför den 23 mars och ingen debatt om kärnkraften, något som herr Korpås gärna ville göra den till under televisionstid. Men när herr Korpås ändå framför dessa synpunkter vill jag säga att jag tror att de flesta människor inser att det är det enorma oljeberoendet ute i världen som skapar de största riskerna för oss som land att i ett skärpt världsläge inte kunna klara vår ekonomi och vårt oberoende i olika politiska hänseenden.

Detta tål väl att uppmärksammas.

Fru talman! Jag skall inte lägga mig i trätan mellan regeringspartierna utan återgår till utrikespolitiken. Revolutionen i Iran och kriget i Afghanistan har hårdhänt påmint oss om att vi nu lever i en farligare värld och att spänningarna mellan supermakterna har ökat. Andra har här i dag givit uttryck för den upprördhet vi alla känner inför Sovjets övergrepp mot ett litet värnlöst grannland. När schahen föll uppstod ett militärpolitiskt vakuum. Den 700 000 man starka iranska krigsmakt som USA utrustat och instruerat finns inte längre kvar som ett värn för västvärldens intressen i regionen. Efter den ryska invasionen i Afghanistan står nu sovjetiska trupper hotfullt nära de oljekällor som både USA och Europa är beroende av för sin överlevnad. Tonen i det politiska umgänget mellan supermakterna har skärpts. Båda sidor ökar sina rustningar. USA söker efter möjligheter att avskräcka ryssarna från nya militära äventyr. Det är möjligt att det är rätt, som det förutspås i regeringsdeklarationen, att invasionen i Afghanistan kommer att ha satt slutpunkten för den typ av avspänningspolitik som inleddes under 1970-talets första år. Det är möjligt att detta är rätt. Men det är i så fall djupt oroväckande. Det skulle betyda en återgång till en politik som domineras av militärstrategiska och ekonomiska stormaktsintressen. Ten tid då avspänningspolitiken inte längre tycks ge tillräckligt ekonomiskt och politiskt utbyte blir en sådan åtgärd som förvisningen av Sacharov ett logiskt uttryck för brutaliteten hos en regim som alltid varit benägen att betrakta människors frihet som ett hot mot dess eget bestånd. Det vore naturligtvis rosenskimrat önsketänkande att tro att det i Sovjets inflytelsesfär bara är den lilla gruppen av allmänt kända dissidenter som kommer att få betala priset för ett kärvare politiskt klimat. Tumskruvarna dras åt. Med all sannolikhet kommer t.ex. strömmen av judiska emigranter från Sovjet nu att tunnas ut. Men också i väst kommer vi att märka skillnaden. När den ”fria världen” skall rusta sig till försvar mot kommunistisk expansion, då kommer friheten i kläm också i en rad mot USA vänskapligt sinnade stater, som är mer antikommunistiska än fria. I jakten efter bundsförvanter, som vill upplåta hamnar och flygfält åt den amerikanska utryckningsstyrka som nu är under uppbyggnad, kommer regeringen i Washington att få blunda för mycket som den egentligen inte gillar. Det blir inte lätt att både ha militärt samarbete med general Zia i Pakistan och samtidigt förmå denne blodtörstige härskare att dämpa sin iver att offentligt piska och hänga oskyldiga människor, som inte har begått något annat brott än att de ogillar hans regim. I Argentina har Carters utsände vid en presskonferens i Buenos Aires talat om förändrade prioriteter i amerikansk utrikespolitik och antytt möjligheten av minskad amerikansk uppmärksamhet på brott mot mänskliga rättigheter i utbyte mot att de latinamerikanska länderna solidariserar sig med den amerikanska spannmålsbojkotten mot Sovjet. Stormakter tänker gärna i termer av militär styrka och maktbalans. De har en tendens att vilja glömma att de konflikter som skakar världen ytterst handlar om mänskliga problem, om människors och folks krav på frihet och rättvisa. Sådana problem kan aldrig lösas med militära medel. Illusioner på den punkten kan bara bidra till att fördjupa konflikterna och underminera freden. Det finns ett samband mellan fred och mänskliga rättigheter som man inte ostraffat kan glömma. Mellersta Östern är ett utmärkt åskådningsexempel. Det är inte svårt att förstå president Carters oro för den sovjetiska framryckningen i Afghanistan och hans strävan att återställa den militära maktbalansen i regionen. Men USA:s och västvärldens tillgång till oljan i Mellersta Östern kan aldrig tryggas genom militär ockupation av oljefälten. När allt kommer omkring är det inte heller Sovjets maktambitioner som är det mest överhängande hotet mot västländernas intressen i denna del av världen. Nya ryska invasioner i andra länder än Afghanistan är en mindre närliggande möjlighet än en ny våg av antiamerikanism i arabvärlden och nya muslimska omvälvningar av samma typ som i Iran. Ockupationen av Stora moskén i Mecka för ett par månader sedan var ett tydligt förebud om vad som - skulle kunna hända. Som förhållandena nu är måste man tyvärr räkna med att varje omvälvning i ett schejkeller kungadöme på den arabiska halvön skulle leda till en ny regim, som var betydligt mer avogt inställd till västvärlden än den föregående. Det är naturligtvis inte lätt för USA och Västeuropa att komma bort från det förflutnas belastning. Men arabernas misstro och ovilja mot västvärlden gäller inte bara minnena från kolonialtiden eller USA:s stöd åt schahens hatade regim. De gäller också nuet och framtiden. I många arabers ögon är USA den främste företrädaren för en politik som är både orättfärdig och oförenlig med deras egna intessen. För det första är — som araberna ser det — västvärlden med USA i spetsen i färd med att pressa araberna att tömma sina oljeresurser i en takt som är anpassad till slöseriet i industriländerna men som inte alls stämmer med producentländernas nationella intressen. För att kunna betala sina dryga oljeräkningar driver västvärlden på en industrialisering av länderna i Mellersta Östern som skakar den arabiska kulturen i dess grundvalar och samtidigt skapar nya sociala problem. Det går knappast att förneka att det ligger en del i denna kritik. För det andra står USA i arabernas ögon för en orättfärdig politik därför att den amerikanska regeringen och kongressen så hårt engagerat sig på Israels sida i den israelisk-arabiska konflikten. Araberna kan inte förstå den amerikanska regeringens kallsinnighet inför det palestinska folkets lidanden. Och de ser med djup misstro på USA:s vilja och förmåga att inom ramen för Camp David-förhandlingarna driva fram en lösning som ens tillnärmelsevis tillgodoser palestiniernas legitima intressen. Det finns en klar motsättning mellan islam och kommunism. Men vi skall ha i minnet att för flertalet av arabländerna i Mellersta Östern är den israeliska ockupationen av arabiskt territorium och de palestinska flyktingarna ett större och i vardagen mer påtagligt problem än hotet om sovjetisk expansion. På dessa politiska spänningar och motsättningar som jag talat om finns bara politiska lösningar. Ökad militär makt hjälper inte. En förnuftigare energipolitik både i USA och i andra västländer skulle kunna bli ett väsentligt bidrag till fred och stabilitet i Mellersta Östern. Ett annat och ännu viktigare bidrag skulle det vara om USA ändrade sin politik i Mellanösternkonflikten och öppet erkände att mänskliga rättigheter och nationellt självbestämmande är värden och principer som måste ha samma tillämpning på det palestinska folket som på det 'judiska. Den israeliska regeringen har för sin del dragit slutsatsen av den ryska invasionen i Afghanistan, att nu är USA mer än någonsin i behov av sina sanna vänner — dvs. främst Israel — och Begin var inte sen att antyda att han gärna skulle upplåta baser åt USA och välkomna amerikanska trupper i sitt land. Ingenting skulle emellertid vara olyckligare än om det kärvare klimatet mellan supermakterna fick till följd att USA gjorde sig beroende av Israel och därmed avhände sig sina möjligheter att bidra till en konstruktiv, för araberna acceptabel lösning av den palestinska frågan. Dess bättre förefaller det som om den amerikanska statsledningen insett detta. Självfallet måste Israels fortsatta existens garanteras. Men det borde Nr 100 kunna erkännas av alla att palestinierna har samma rätt till nationellt Onsdagen den självbestämmande som judarna och att en rättvis fred därför måste utgå från 12 mars 1980 att palestinierna, om de så vill, skall få bilda en palestinsk stat vid sidan av Israel på de områden som Israel ockuperade 1967. Dit har USA ännu inte nått. Det är inte heller utgångspunkten för ramavtalet i Camp David. Dess ”autonomi” för palestinier inom ockuperade områden är någonting annat och mindre än nationellt självbestämmande. Hur mycket mindre förhandlar man nu om =— utan palestiniernas medverkan. Mot den bakgrunden måste det emellertid anses uppmuntrande att allt fler länder i Västeuropa i princip godtagit tanken på en palestinsk stat. Även Sverige. Jag kan i sak inte se någon skillnad mellan regeringsdeklarationen här i dag och de uppmärksammade uttalanden som president Giscard d'Estaing gjort under sin rundresa i Mellersta Östern. Ola Ullsten är mer lågmäld och får väl sannolikt räkna med något mindre internationell uppmärksamhet. Men vi behöver sannerligen inte skämmas för vår uppfattning bara därför att dess förverkligande förhoppningsvis skulle bidra tillatt trygga vår oljeförsörjning. En rättvis sak blir inte mindre rättvis, därför att den råkar stämma med egenintresset. Fru talman! En region där militära och ekonomiska stormaktsintressen länge stått i vägen för en rättvis lösning på politiska problem är Södra Afrika. Alla fördömer apartheidpolitiken och Sydafrikas olagliga ockupation av Namibia. Men ingenting görs. Varje försök att få till stånd effektiva sanktioner mot Sydafrika är dömt att stupa på stormaktsveto i säkerhetsrådet. Obotfärdiga stormakters förhinder har att göra bl.a. med Sydafrikas mineraltillgångar och landets militärstrategiska betydelse. I ett skärpt världsläge, då förbindelserna mellan Atlanten och Indiska oceanen får ökad betydelse, är det uppenbar risk för att militära hänsyn kommer att tillmätas ännu större vikt än tidigare. Slutet nalkas för apartheidregimen i Sydafrika. Men dess fall kommer stormakternas hjälp förutan. Och det kommer inte att ha gagnat västvärldens långsiktiga intressen att de som hade möjligheter att förkorta lidandet för miljoner människor i det längsta satt med armarna i kors och nöjde sig med fördömanden i ord som motsades av handlandet i sak. Priset för kortsiktiga militära och ekonomiska fördelar kan komma att visa sig högt. Så mycket angelägnare är det då att små stater som Sverige, som gjort åtminstone blygsamma försök att få en viss överensstämmelse mellan ord och handlingar, tar sina egna åtaganden på allvar. Den svenska riksdagen har velat sätta stopp för nyinvesteringar och expansion i Sydafrika även om det i vissa fall kan komma att innebära förluster för enskilda företag. Det bör handelsministern ha i minnet när han tillämpar Sydafrikalagen, även om han själv tillhör ett parti som motsatte sig lagen. Vi skymtar nu början till slutet. I det längsta har den vita minoriteten i Sydafrika försökt tro på sin egen propaganda att svarta befrielserörelser är Sovjetstyrda terroristorganisationer utan brett stöd hos den svarta befolk 83 ningen. Men det går inte längre. Därtill är budskapet från Zimbabwe alltför entydigt. En förkrossande majoritet av folket har i ett fritt och demokratiskt val i ett land med förhållanden liknande Sydafrikas krävt slut på rasdiskriminering och vitt minoritetsstyre. Frigörelseprocessen i Sydafrika kan komma att ta lång tid, men ingen kan längre tvivla på utgången. I dagarna har f. ö. regeringen i Pretoria fått besked aven utredning, som den själv tillsatt, att det på nytt jäser i Soweto och andra svarta townships. Ingenting har blivit bättre sedan kravallerna 1976. Ännu har den sydafrkanska regeringen en chans att välja reformer i stället för många år av blodigt inbördeskrig. Den nya guldrushen, som följt i den världsekonomiska krisens spår, har gett regeringen kraftigt ökade statsinkomster. Och den stora frågan i sydafrikansk politik just nu är om pengarna skall användas till att sänka skatterna för de vita eller till att förbättra levnadsvillkoren för de svarta. Inom regeringspartiet pågår en uppgörelse mellan hökar och duvor. Vi får se resultatet när den sydafrikanska regeringen nu i mars lägger fram sin budgetproposition. Men vi skall inte ha några stora förväntningar på sydafrikansk klokskap. De som är duvor mätt med sydafrikanska mått har hittills inte heller de varit beredda till några reformer som går på djupet. I regeringsdeklarationen sägs några vackra ord om den utrikespolitik som bidrog till att föra Carter till Vita huset men som han nu övergett under intryck av händelserna i Iran och Afghanistan och de stämningar som dessa händelser väckt i Amerika. Detta beröm är välkommet. Det är bra att dessa vackra ord uttalats. För felet med president Carters utrikespolitik före händelserna i Iran och Afghanistan har inte varit att han skjutit mänskliga rättigheter i förgrunden. Felet har varit att han har väckt förväntningar som han inte har kunnat infria. att hans politik ofta tett sig motsägelsefull och att han i viktiga ögonblick visat prov på obeslutsamhet och inkonsekvens. Nu är det inte på modet längre att tala om mänskliga rättigheter. I Sovjet har det aldrig varit populärt. Och i USA överbjuder presidentkandidaterna varandra i löften om att slå vakt om USA som världens starkaste nation i stället för att tala om amerikanska ideal. Men just därför bör vi i Sverige inte förtröttas att tala om mänskliga rättigheter. På samma sätt som det är viktigt att de små nationerna arbetar för nedrustning i en värld där supermakterna ägnar sig åt kapprustning är det också viktigt att det finns små nationer som arbetar för människors och folks krav på frihet och rättvisa i en värld där det maktpolitiska tänkandet i allt högre grad sätter sin prägel på stormakternas handlande.

Fru talman! Det är modernt att lösa avancerade problem med hjälp av s.k. spel med fasta antaganden och givna variabler. I det spel som utgör världspolitiken finns inga axiom som är allmängiltiga, variablerna är okända och vi vet inte om det finns några lösningar. Låt mig belysa svårigheterna med fyra satser om nedrustning, militär balans och avspänning. Ett villkor för nedrustning är ökad avspänning. Avspänning förutsätter militär balans. Kravet på militär balans motverkar nedrustning. Nedrustning ökar avspänningen. Det är bl.a. dessa och liknande oförenliga ”sanningar” som ligger till grund för att världen i dag ser ut som den gör. Dagens debatt har tydligt visat hur oroligheter och konflikthot, aggressioner och motsättningar präglar den politiska verkligheten. Vapenutvecklingen går vidare, och terrorbalansen vilar på alltmer sofistikerade tekniska landvinningar, där en framtida krigsseger inte längre är beroende på slagstyrkan, hos supermakterna stor nog att förgöra hela världen många gånger om, och inte ens på tidsfaktorn — det första slaget. Nej, ”i ett kärnvapenkrig är nederlaget odelbart” — för att än en gång citera lord Mountbatten. Samtidigt vet vi av erfarenhet att terrorbalansen på intet sätt förhindrar krig i perifera områden. Den tekniska utvecklingen i sig kan också tänkas förändra säkerhetsförhållandena i vår närhet. En vidareutveckling av strategiska kärnvapen kan t.ex. i en framtid göra USA och Sovjet oberoende av Norska havet för robotbärande ubåtar — vilka konsekvenser kan detta tänkas få för den nordiska balansen? Förutsättningarna för terrorbalansen ändras med andra ord kontinuerligt, och strävan att upprätthålla den sker till men för en ökad solidaritet med tredje världen och ett ökat samarbete och förtroende mellan länder och folk. Nya faktorer har dessutom tillkommit som försvårar arbetet på en ökad avspänning och utveckling mot fred och säkerhet. Gapet mellan uoch i-länder minskas inte, trots de ansträngningar som gjorts. Oljans betydelse för alla länders framtida utveckling har uppenbarats, och oljan har blivit en viktig bricka i det världspolitiska spelet. Det mest angelägna målet måste i dag vara att bryta den circulus vitiosus av upprustning och misstroende som råder och att bygga upp ett varaktigt internationellt samarbete mellan länder och folk. Som ett viktigt led i det avspänningsarbetet måste vi se höstens europeiska säkerhetskonferens i Madrid. Fru talman! När slutakten från den första säkerhetskonferensen undertecknades i Helsingfors i augusti 1975 fanns det väl knappast något land i Europa som misstrodde de goda avsikterna bakom dokumentet. För första gången sedan andra världskriget fanns förutsättningar för ett konkret närmande mellan öst och väst. Många var vi som trodde att avspänningens tid verkligen var kommen. Slutakten var visserligen inte folkrättsligt bindande men väl ett politiskt och moraliskt förpliktande dokument. De tre huvudavdelningarna, eller ”korgarna”, för förtroendeskapande åtgärder och samarbete på de tekniska, vetenskapliga, ekonomiska och humanitära områdena skulle bära frukt och utgöra en öppning mot ljusare tider. Utvecklingen blev inte som man väntat. I Sovjet kom de förtroendeskapande åtgärderna att framstå som en ren fasad, vilken gav utrymme för politisk cynism. Uppföljningskonferensen i Belgrad blev inte heller vad man hoppats på. Många människor bakom järnridån hade fått skrinlägga sina väckta förhoppningar om återförening med sina familjer i väst. På område efter område kunde konstateras att innehållet i slutdokumentet hade åsidosatts. Belgradkonferensen visade också vilken avgrund som ligger mellan östs och västs uppfattningar om avspänning och förtroendeskapande åtgärder. Hur ser nu utsikterna ut för den kommande ESK-konferensen i Madrid? Ja, frågan är om de kunde vara sämre. Sovjets intervention i Afghanistan har på ett förödande sätt försämrat relationerna mellan supermakterna. Ryska gränsen har flyttats allt närmare världens största oljerikedomar och deras utskeppningsväg genom Persiska viken. SALT II vilar i presidentkampanjens hägn i USA, och det är mycket osäkert när överenskommelsen återigen kan tas upp till behandling i senaten. De västeuropeiska länderna bedömer förutsättningarna för förtroendeskapande åtgärder som små och resultatet av en ökad satsning på avspänning som osäkert. Men avspänningsmålet får inte tjäna som en bindel för Europas ögon och förhindra oss att se vad som kan komma att ske, t.ex. i tider när det flytande guldet — oljan — på grund av stigande efterfrågan eller minskad produktion kommer att betinga priser som även i dag ter sig overkliga. Det finns skäl att erinra om detta i dagens svenska energidebatt. Jag vill, fru talman, i det här sammanhanget gärna göra en kommentar till en av de frågor som Sture Korpås var inne på. Det gällde önskemålet att det internationella organet för kontroll av kärnkraften skulle renodlas till att motverka utvecklingen av kärnkraft. Jag vill peka på att IAEA är ett internationellt organ som har kommit till för att öka säkerheten och stärka samarbetet mellan de länder som har anslutit sig till dess principer. IAEA är ett kontrollorgan. Hade herr Korpås haft möjligheter att själv besöka reaktorhallen i något av våra kärnkraftverk, skulle han antagligen i likhet med mig ha blivit utomordentligt imponerad över den starka internationella kontroll som ligger i IAEA:s verksamhet. Fru talman! Det är nödvändigt att Madridmötet kommer till stånd. Skulle så inte bli fallet — och det finns risk för detta — förringas ytterligare värdet av Helsingforsakten, och balansen mellan de olika s.k. korgarna förskjuts. Kravet på uppföljningskonferenser ingick som en viktig del i slutakten. Det är också nödvändigt att världens ögon åter riktas på svårigheterna att skapa avspänning i Europa. Det vetenskapliga ESK-mötet som förra månaden ägde rum i Hamburg gav en fingervisning om vad vi kan vänta oss. Europas samlade vetenskapsmän var visserligen engagerade i ett närmare samarbete mellan öst och väst, men det största utrymmet på konferensen fick diskussionen om forskarnas villkor i Sovjetunionen, varvid bl.a. Sacharovs öde blev föremål för hård kritik. Den vetenskapliga konferensen blev i skuggan av motsättningarna mellan öst och väst en politisk konferens. Förra månaden träffades också representanter för de europeiska moderata och konservativa partierna i Madrid för att diskutera villkoren för höstens ESK-konferens. Man enades om värdet och nödvändigheten av att .konferensen kommer till stånd men betonade samtidigt att frågan om europeisk avspänning måste ses i ljuset av världshändelserna. Det är inte längre realistiskt att tala om avspänning i den gamla bemärkelsen. Vi måste begränsa oss till att med avspänning mena realistisk avspänning, som innebär att den politiska viljan inte får sträcka sig så långt att den omöjliggör beslutsfattande om praktiskt politiska åtgärder. Arbetet måste koncentreras på uppföljning och utveckling av Helsingforsdokumentet med krav på en större gemenskap i uppfattningen av vad som ligger i begreppet avspänning. Dokumentet har sin giltighet för lång tid framöver. Frågan om de mänskliga rättigheterna har inte minskat i betydelse, och den svenska traditionen att verka för deras försvar måste upprätthållas. Varje lands säkerhet avgörs av många olika omständigheter, inkluderande strategiska, politiska, ekonomiska och sociala faktorer. Men varje land måste också självt ha den absoluta rätten att bedöma det eventuella hot utifrån som riktas mot det och att vidta de åtgärder som anses erforderliga. Varje handling som ökar spänningen någonstans i världen får konsekvenser också för avspänningspolitiken i Europa — ju närmare Europa, desto mer påtagliga blir följderna för Europas säkerhet. Det finns därför skäl att beklaga att Helsingforsdokumentet inte berör den situation som uppstår när ett europeiskt land bedriver aggressionshandling mot ett land utanför Europa. Fru talman! I mina fyra satser i inledningen av mitt anförande togs sambanden mellan nedrustning, avspänning och militär balans upp. Det finns en tendens att beräkna den militära styrkebalansen direkt relaterad till konstruktionen, antalet och slagkraften hos befintliga strategiska, taktiska och konventionella vapen. Men också andra faktorer måste inkluderas vid bedömningen, t.ex. energitillgång och andra råvarutillgångar, civilförsvar och militära doktriner. Så länge osäkerhet råder om den totala slagkraften hos motståndaren finns det ingen möjlighet till avspänning och nedrustning eller åtminstone konstruktiva förhandlingar om nedrustning. Varje förändring i styrkebalansen mellan öst och väst ökar risken för konflikter. Målet måste vara att behålla balansen men sänka rustningskraven. Ett ökat intresse har nu skapats för att närmare analysera den militära balansen regionalt, vilket i hög grad är av betydelse för vårt land. I det svenska nedrustningsarbetet har det märkts ett ökat intresse för att koncentrera våra insatser på europeiska säkerhetsförhållanden. De franska och finländska förslagen med detta syfte och för att få till stånd förhandlingar om nedrustning i Europa kommer att diskuteras i Madrid. Från vår sida är de värda allt stöd. Finland och Frankrike har i sina förslag också betonat vikten av att utveckla de förtroendeskapande åtgärderna, och jag hoppas att Sverige kan göra konstruktiva insatser. Jag har här i huvudsak uppehållit mig vid vad som ryms i den första korgen i dokumentet från Helsingfors. Från svensk sida måste emellertid nödvändigheten av balans mellan korgarna betonas. Skulle en alltför stor koncentration ske till en viss typ av ärenden, kan konferensen urarta eller förvandlas till en handelskonferens, kulturkonferens eller nedrustningskonferens. Förtroendeskapande åtgärder är inte bara nedrustning. Dit räknas samarbete i alla tänkbara former: miljövård, handel, arbetskraftens rörlighet över gränserna, familjeåterföreningsfrågor, informationsutbyte, kulturoch utbildningsfrågor samt vetenskapligt utbyte. På nästan samtliga dessa områden har utvecklingen inte svarat mot förhoppningarna. Därför måste största möjliga ansträngningar göras från vår sida för att återuppliva förhoppningarna från Helsingfors, om än den ryska interventionen i Afghanistan har omöjliggjort att dessa kan nå samma höjd som 1975. Sverige är ett litet land, så litet att det inte ensamt kan göra så värst mycket för att öka avspänningen i världen och förbättra denna. Sverige kan dock tillsammans med andra länder lägga fram förslag och därmed aktivt verka för fred och säkerhet. Tillsammans med vår rätt och skyldighet att göra vår stämma hörd i världen varhelst vi möter brott mot FN-stadgan om fred och säkerhet, eller tala i klartext som utrikesministern uttryckte det, har vårt agerande för ökad avspänning skapat respekt för vårt land. I en tid av ökad spänning, vanvettiga rustningskostnader och förtryck mot länder och individer, är det viktigare än någonsin att vi talar inte bara i klartext utan högljutt med användande av alla diplomatiska kanaler och alla internationella organisationer.

Fru talman! Jag berörde inte alls frågan om att utveckla nya energikällor, utan vad jag ville beröra var Sture Korpås yrkande att IAEA skulle begränsa sin verksamhet till att arbeta emot kärnkraftens spridning. Sverige, som är ett litet land, kan inte förändra internationella organ och deras uppgifter. IAEA har en mycket stor uppgift, nämligen att vara ett kontrolloch säkerhetsorgan för kärnkraften. Om vi kombinerar detta med den för svensk utrikespolitik självklara uppfattningen att varje land har rätt att besluta om sina egna åtgärder, så måste vi också acceptera att i de fall länder önskar använda sig av kärnkraft skall IAEA ha funktionen att vara ett kontrollorgan. Det är i och för sig ganska fantastiskt, Sture Korpås, att man i dessa tider med svårigheter i vad gäller internationellt samarbete har lyckats tillskapa ett sådant organ som IAEA.

Sture Korpås vet lika väl som jag att det inte finns med i IAEA:s statuter.

Fru talman!

Det framgick av Sture Korpås inlägg att han inte haft möjlighet att se hur kontrollen fungerar. Kontrollen fungerar faktiskt mycket mer handgripligt än vad Sture Korpås låter antyda. Jag kan bara nämna att i själva reaktorhallen över bränslecellerna ligger enormt stora järnbommar, förseglade på det sättet att de endast kan öppnas av IAEA. Dessutom sker fotograferingar utan att man har en aning om vare sig var eller när de sker. Det finns i dag i Sverige — varken Sture Korpås eller jag tror väl att Sverige har för avsikt att skaffa kärnvapen — ingen möjlighet att göra ett byte av bränsleceller i en reaktor utan att det sker under direkt uppsikt av representanter från IAEA.

Herr talman! 1970-talet kom att bli en vändpunkt när det gäller världens oljepolitik och energiförsörjning. Det har inneburit stora säkerhetspolitiska förändringar och förskjutningar av många länders maktläge och positioner. De oljeproducerande länderna, särskilt länderna kring Persiska viken, har blivit ekonomiska stormakter, nationellt och politiskt medvetna, som väl förstår att utnyttja sina råvarutillgångar ekonomiskt och politiskt. Den industrialiserade delen av världen har kommit i ett underläge av alldeles nytt slag. Många oljefattiga u-länder har i denna maktförskjutning trots sina egna svårigheter sett en förhoppningsfull utveckling som på sikt skulle stärka hela den tredje världen. USA har, trots landets enorma militära, ekonomiska och råvarumässiga styrka, blivit alltmer sårbart genom den ökande oljeimporten, som i dag utgör nästan hälften av den gigantiska amerikanska oljekonsumtionen. USA:s allierade, i Västeuropa och Japan, är ännu mer beroende av olja från Mellersta Östern, ännu mer känsliga för oljeberoendet. De börjar i ljuset av den glupande amerikanska oljehungern ställa sig frågan, om USA verkligen är en pålitlig bundsförvant när det gäller att säkra Europas oljetillförsel. De oljefattiga u-länderna återigen är särskilt illa utsatta. De har en låg energiförbrukning men ett starkt oljeberoende. Oljan är avgörande framför allt för deras transportapparat och livsmedelsförsörjning, vilket i sin tur självfallet avgör landets möjligheter att utvecklas ekonomiskt och socialt. Också i Östeuropa och Sovjet skymtar nya problem. Dessa länder har haft en förhållandevis låg energiförbrukning, men den är i snabbt växande. Man har haft en låg oljeförbrukning i förhållande till den totala förbrukningen, bl.a. genom en starkt tillbakahållen bilism. Men anspråken för framtiden är också här betydande. Det finns ett tryck på de härskande i dessa länder att tillgodose de stigande anspråken på privat konsumtion. Samtidigt är det oklart om Sovjet, som är världens största oljeproducent, har kapacitet nog att försörja sig självt och Östeuropa och dessutom möjliggöra en viss export till väst, viktig både för Sovjet och för de oljehungriga västländerna. Olika amerikanska källor upprepar envist att Sovjet redan under 1980-talet kan bli en oljeimportör och därigenom åstadkomma ytterligare en belastning på den internationella oljemarknaden. En del har också önskat se den sovjetiska framstöten i Afghanistan i ljuset av detta förhållande. OPEC-länderna har å sin sida utvecklat en filosofi som väl passar in i mönstret av nya krav inom ramen för en ny ekonomisk världsordning. De kräver en ”anpassning” av konsumentländerna. De påpekar, med rätta, att flertalet av OPEC-länderna under decennier — ja, århundraden — styrts och utnyttjats av koloniala herrar, företrädesvis från Västeuropa. De hävdar sin självklara rätt till sina egna tillgångar, och de menar att dessa tillgångar inte får förslösas i alltför snabb takt. De utgör en ändlig tillgång, som man måste hushålla med. Oljan tillhör inte bara en generation. I ett anförande förra året underströk OPEC:s generalsekreterare Rene Ortiz att i-länderna måste se om sitt eget hus, hushålla med energi, ersätta oljan med andra kraftkällor och sluta klaga över OPEC. Det är väl känt, konstaterade han, att OPEC f. n. producerar 4 å 5 miljoner fat mer olja per dag än vad OPEC behöver för sina ekonomiska behov. Det motsvarar ca 36 miljarder dollar per år, och det är pengar som OPEC inte kan använda på ett riktigt och för OPEC räntabelt sätt, menade Ortiz. Hittills har OPEC ändå fortsatt med denna politik. Varför skall vi göra detta i fortsättningen, frågar Ortiz, när det strider mot våra intressen och konsumentländerna tycks vara så ointresserade av ett konstruktivt samarbete? Och hur är det med livsmedelsförsörjningen? Har inte vissa i-länder medvetet hållit produktio Nr 100 nen av livsmedel nere just i syfte att hålla den i nivå med efterfrågan, Onsdagen den samtidigt som miljoner människor svälter? 12 mars 1980 Ortiz underförstådda varningar är tydliga nog, och de har upprepats många gånger under det senaste året. Innebörden är fullt klar: OPEC länderna är inte villiga att öka sin produktion i den takt som de oljehungriga industriländerna kräver. Denna filosofi, som väl låter sig förstås och även försvaras från OPEC-ländernas egna utgångspunkter, leder ofrånkomligen till prisökningar på oljan. De industrialiserade konsumentländernas reaktioner har pendlat mellan hot och hittills tämligen resultatlösa ansatser till samarbete. USA -— liksom de större europeiska industrinationerna — har givetvis försökt trygga oljetillförseln genom rent utrikespolitiska ansträngningar. Efter oljekrisen 1973-1974 sökte USA, i enlighet med tidigare traditioner, trygga en säker oljetillförsel till rimliga priser genom ett nära samarbete med de två största oljemakterna i det aktuella området, Iran och Saudiarabien. 1979 års dramatik har kraftigt förändrat bilden: USA:s och västvärldens maktpositioner har skjutits tillbaka och försvagats. Det är också i detta ljus man får se de amerikanska tolkningarna av och reaktionerna på den sovjetiska inmarschen i Afghanistan. Man har då framför allt pekat på ett hot mot oljetillförseln när det gäller Västeuropas och USA:s behov av olja. Den amerikanske försvarsministern Brown framhöll för en tid sedan i en intervju Europas stora beroende av oljan från Persiska viken. Om Sovjet försöker skaffa sig ”politisk kontroll” över oljan är det detsamma, menade Brown, som territoriella framstötar i Västeuropa eller Japan. En militär konfrontation mellan USA och Sovjet i området skulle snabbt leda till ett storkrig, uttalade han. Han förklarade sig vara bekymrad över att många inte insåg dessa risker. Han underströk att alla länder i regionen som är intresserade av sin egen säkerhet måste samverka, underförstått med amerikansk hjälp. OPEC-länderna hade visserligen enligt hans mening uppträtt oansvarigt, men det skulle ändå vara bättre att oljan vore i deras händer än i Sovjets. 5 De amerikanska reaktionerna illustrerar tydligt labiliteten och farorna i det oljepolitiska läget. Till detta kommer ofrånkomligen konflikten i Mellersta Östern, mellan Israel och arabländerna, som det kanske farligaste hotet mot tryggheten i oljeförsörjningen. Detta inser alla parter, var och en från sina utgångspunkter, och drar olika slutsatser av detta. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att världens oljeberoende och den nya situationen på oljeområdet skärpt konflikthotet på flera olika sätt: i Mellersta Östern, mellan stormakterna och också indirekt som en konsekvens av de ökande ekonomiska problem som följer i de stegrade oljeprisernas spår. Det allvarliga i denna situation är att oljekrisen inte är något tillfälligt, dvs. en situation som kan ljusna inom något år eller så. Det är en långsiktig företeelse som direkt hotar i-ländernas industriella framtid och u-ländernas utvecklingsmöjligheter och därigenom också är potentiellt mycket farlig, 93 från säkerhetspolitiska utgångspunkter. Genom att oljan utgör en så strategisk råvara kan konflikterna kring oljan också bli synnerligen allvarliga. Ju knappare marginalerna blir, desto mer olycksbådande för världsfreden. I detta läge, herr talman, finns bara en utväg för att minska riskerna: industrivärlden måste beslutsamt minska sitt oljeberoende och söka samverkan också med oljeproducenterna. Det är i-länderna som har de största möjligheterna att hushålla med olja och att ersätta olja med andra energikällor — kol, kärnkraft och förnybara energikällor — och det måste de också göra. Att verka för minskning av oljekonsumtionen i i-världen är också att verka för att minska riskerna för ekonomiska konflikter eller krig. Sverige måste därför aktivt arbeta för att industriländerna begränsar sin oljekonsumtion, genom hushållning och ersättning av oljan med andra energikällor. Sverige bör således stödja alla åtgärder inom ramen för IEA, vilka syftar till att verkligen begränsa oljekonsumentländernas efterfrågan. Sverige måste också fortsätta sitt arbete för att åstadkomma en meningsfull nord-syddialog, där energifrågorna med nödvändighet kommer att spela en viktig roll. Målet är att åstadkomma en samsyn — låt vara att det är avlägset — emellan OPEC-länderna, industriländer och oljefattiga u-länder. Denna samsyn måste då ofrånkomligen bygga på att oljepriset kommer att öka men att OPEC-länderna i gengäld upprätthåller en produktionsnivå som är rimlig i förhållande till tekniska resurser och världens behov. Man kan också i dessa sammanhang överväga en internationell ”beskattning” av oljan, som inte nödvändigtvis tas ut i form av ökade intäkter för OPEC-länderna utan som kan transfereras till de oljefattiga u-länderna. En förutsättning för att den svenska oljepolitiken skall få tyngd i internationella sammanhang är givetvis att den svenska energipolitiken är utformad i samklang med de strävanden som vi vill se förverkligade internationellt. Att t.ex. snabbavveckla kärnkraften här hemma och samtidigt kräva att andra i-länder skall behålla kärnkraften för att därigenom minska världens oljekonsumtion är inte en politik som vinner respekt eller trovärdighet, vare sig i i-länder eller i u-länder. Det är inte någon tillfällighet att u-länderna och för den delen även OPEC-länderna tillhör dem som mest energiskt kräver att i-länderna skall utnyttja andra energikällor, också kärnkraften. Vi här i Sverige måste se sambandet mellan vad vi själva gör och vad vi vill att andra länder skall göra. Det är denna samklang mellan ord och handling som är grunden för en äkta internationell solidaritet.

Herr talman! Förra året gick vågorna högt i debatten och diskussionerna om läget i Kampuchea här i Sverige. Indignationen, medkänslan och kraven på att Sverige måste ingripa med hjälp framfördes från alla håll, inte minst från högerkanten i den svenska politiken. Det har annars inte varit vanligt att intresset för att hjälpa de indokinesiska folken varit särskilt stort på det hållet under alla de decennier då krig och elände drabbat Sydostasien. Exakt Nr 100 samma förhållande har gällt när det handlat om de s.k. båtflyktingarna. Onsdagen den I båda dessa fall har moderata samlingspartiet och partiet närstående 12 mars 1980 intressenter visat en osedvaniig aktivitet den senaste tiden. Men under 1960-talet och första halvan av 1970-talet, medan USA gjorde sitt bästa för att bomba de indokinesiska länderna tillbaka till stenåldern, var inte högerns representanter här hemma särskilt snara att ställa upp med sympati och krav på svensk hjälp. Även nu förtiger man omsorgsfullt vad det är för orsaker som ligger bakom nöden och katastrofsituationen både i Kampuchea och i Vem har ödelagt dessa länder? Vem utlöste stormen över Kampuchea och drog in landet i den förödande utveckling som det nu har sådana svårigheter att bryta sig ur? Vilka orsaker ligger bakom nöden och katastrofsituationen i Vietnam och Laos? Vi vet alla svaret. Det var USA och dess krigsmaskin som förhärjade Vietnam och Laos. Det var dess president, Richard Nixon, som släppte lös samma krigsmaskin över Kampuchea 1970. Men om dessa fakta har inte sagts ett ord i den förment välmenande ström av uttalanden som vi hört här i kammaren och på andra håll under det senaste året. Det är sorgligt att konstatera — men naturligtvis helt följdriktigt — att det inte heller i utrikesminister Ullstens regeringsdeklaration nämns ett ord om denna bakgrund. Att tala om mardrömmen i Kampuchea utan att med ett ord beröra vem som ytterst bär ansvaret stämmer tyvärr väl överens med den passiva och gentemot USA överslätande utrikespolitik som är den borgerliga regeringens främsta kännemärke. Herr talman! Jämfört med vad vi upplevde förra året i debatten om Sydostasien är det nu märkvärdigt tyst. Kan det bero på att Kampucheas regering med Stöd av Vietnam är på väg att övervinna de värsta svårigheterna och håller på att få landet på fötter? Entydiga rapporter talar för att så är fallet. Jag behöver kanske inte hänvisa till den förre moderate riksdagsledamoten, numera chefen för Röda korset, Anders Wijkmans rapport. Den borde väl tas på allvar även av moderater. I ett TV-program för en tid sedan hade vi också tillfälle att lyssna till en annan, en internationellt välkänd svensk i sådana här sammanhang, Sture Linnér. Hans erfarenheter av katastrofbistånd och hjälparbete sträcker sig mer än 20 år tillbaka i tiden, ända till händelserna i Kongo i början av 1960-talet. Han uttryckte i det här TV-programmet stor optimism och hade mycket berömmande att säga om utvecklingen i Kampuchea. Det är uppenbart att regeringen Heng Samrin i Phnom Penh mycket snabbt har fått bukt med de värsta svårigheterna och har kontroll över situationen. Vilka slutsatser drar nu den svenska regeringen och dess utrikesminister av dessa ovedersägliga fakta? Är man beredd att ytterligare underlätta den svenska hjälpen genom att utvidga kontakterna och förbindelserna med regeringen i Kampuchea? Uppenbarligen inte. Vi är på väg att få ett nytt skandalfall i den svenska erkännandepolitikens historia, väl jämförbart med behandlingen av DDR på 1950-talet och Vietnam på 1960-talet. Fastän regeringen Heng Samrin klart uppfyller alla krav som Sverige ställer för ett 95 erkännande, så dröjer den svenska regeringen. Vad väntar man på? Är det ett klartecken från USA som behövs innan borgarregeringen i Sverige kan erkänna regeringen i Kampuchea? Det vore intressant om vi kunde få en förklaring till detta eller ett initiativ från utrikesministern och den svenska regeringen. Jag vill i övrigt helhjärtat instämma i den beskrivning av situationen i Sydostasien som gjordes för en stund sedan av Anita Gradin. Herr talman! Vi hoppas alla att Sverige skall kunna bibehålla sin alliansfrihet och sin ställning som neutral stat. För det ändamålet har svenska folket varit villigt att under efterkrigstiden ta på sig mycket stora bördor för ett militärt försvar som har sagts vara nödvändigt som garanti för detta mål. Kommunistpartiet och många med oss har ständigt hävdat att de stora militärutgifterna på intet sätt har gett oss denna garanti. Andra förhållanden ekonomiska, handelspolitiska och diplomatiska — har betytt oerhört mycket mer än alla de miljarder som under dessa decennier pumpats in i det militära försvaret. Dessa förhållanden betyder mycket mera och påverkar oss mycket mera i dagsläget än vad de har gjort tidigare. Vårt beroende av omvärlden har ständigt ökat och är i dag så stort att det finns fog för påståendet att vi inte längre självständigt kan bestämma helt över vår situation. I den säkerhetspolitiska debatt som pågår har begreppet icke-militär krigföring fått allt större aktualitet. Det har använts av Wilhelm Agrell och andra välkända debattörer. Bakom denna term ligger det uppenbara faktum att vi som industrialiserad småstat är så beroende av import av viktiga råvaror och vissa högutvecklade komponenter att vi i ett skärpt läge kan sättas under press med så att säga ”civila” hot. Mot sådana hot är vi föga hjälpta av ökade försvarsanslag, flera stridsflygplan och större stridsvagnsförband. Det mest uppenbara av dessa hot är vårt beroende av olja för vår energiförsörjning. Genom en huvudlös energipolitik under tidigare år, framför allt av socialdemokratiska regeringar, har vi hamnat i det här läget. Vi har blivit beroende av de stora oljebolagens godtycke och vinstintressen. Inte ens dens.k. oljekrisen 1973-74 medförde en tillräcklig skärpning och en förstärkt beredskap på det här området. Nu sitter vi här, med vårt 70-procentiga oljeberoende, fast knutna till de västeuropeiska ekonomierna genom vårt medlemskap i oljeklubben. Denna sammanslutning, som tillkom i samband med OPEC-ländernas rättmätiga krav på större andel av oljevinsterna och ökat inflytande över oljehandeln, är de rika ländernas intresseorganisation. Den är direkt riktad mot de oljeproducerande länderna, och vårt medlemskap i den kan tvinga oss att delta i aktioner och bojkotter som direkt strider mot våra nationella intressen som alliansfri och neutral stat. Vi bör därför med det snaraste lämna överklassländernas oljeklubb och säkra vårt fortsatta behov av olja genom långsiktiga kontrakt direkt med de oljeproducerande länderna. Sådana kontrakt har redan säkrats av OK och Petroswede, det nya statliga bolaget på oljeområdet, men det är inte tillräckligt. Vpk har i en motion till årets riksdag rest dessa krav, och det hade varit intressant om det i regeringsdeklarationen hade funnits litet mer av konkreta förslag om hur dessa problem skall lösas. Det som nu bjuds är allmänt svepande formuleringar utan reellt innehåll. Utrikesministern borde bättre ta del av vad som sägs från det egna ungdomsförbundet i den här frågan, så som det manifesteras i dag i en hörnartikel Dagens Nyheter. I ett vidare perspektiv gäller det inte bara oljan utan hela vårt beroende av de västliga marknadsekonomierna, representerade i första hand av EG och USA. Skall vi fortsätta att ge upp alltmer av vår nationella självständighet och på det sättet allvarligt urholka det förtroende för vår neutrala ställning som vi har haft så mycket nytta av? Regeringen borde besvara den frågan på ett mera bestämt sätt och inte bara tala i allmänna ordalag om nyttan av att vi integreras alltmer i detta jättelika, kapitalistiska system. Herr talman! Så som det är på oljeområdet, så är det också inom atomområdet. Historien upprepar sig, och det finns nu krafter i Sverige som vill föra oss över från ett oljeberoende till ett kärnkraftsberoende. Vi är, som alla vet, helt utlandsberoende när det gäller bränsle till våra reaktorer som nu äridrift, och vi kommer att bli det i än högre grad ju fler reaktorer som vi tar i drift. Också på detta område är vi insnärjda i samma beroende genom vårt medlemskap i Euratom. Vi kan räkna med att vårt beroende av både olja och uran i framtiden kan tvinga oss till en snabb exploatering av våra urantillgångar, vare sig vi vill det eller inte. Hur ser regeringen på dessa förhållanden? Jag har inte kunnat hitta ett ord om denna för nationen så viktiga säkerhetspolitiska och ekonomiska fråga i någon av regeringsdeklarationerna. Är det ointressant för svenska folket att få upplysningar i denna viktiga fråga? Inte alls! Men det är uppenbarligen ointressant för regeringen att ta upp diskussionen. Det hade varit anständigt att, när man berör energiförsörjning och utlandsberoende, också deklarera hur regeringen ser på utvecklingen inom kärnenergiområdet och hur det påverkar vår internationella ställning och vårt nationella oberoende. Det är intressant att notera moderata samlingspartiets tystnad när det gäller de här sakerna. Man får säga vad man vill om den gamla bolagshögern, men ingen kan anklaga den för att inte vara nationalistisk. Inte så med dagens strömlinjeformade högerrepresentanter. För dem är inte Sveriges nationella intressen längre det viktigaste. Det är företagens intressen som är viktigast numera, och de är ju globala. Kapitalet har inget fosterland, och det kan inte manifesteras tydligare än genom den moderata utrikesoch handelspolitiken så som den bedrivs av den borgerliga regeringen i dag. Det har talats mycket, herr talman, om avspänning och nedrustning här i dag. I de sammanhangen känner vi alla kärnvapenhotet och skräcken för att det en dag inte skall kunna behärskas eller stoppas. Då är det så mycket underligare att man, trots en överväldigande bevisning om motsatsen, på vissa håll fortfarande hävdar att det inte finns något samband mellan en utbyggnad av kärnkraften och spridningen av kärnvapen. Naturligtvis är det sant att det kan framställas atombomber utan användning av kärnkraft, men detta är ointressant. Det som är viktigt är att varje reaktor som tas i bruk för vilket ändamål som helst — forskning, kraftproduktion eller produktion av vapenplutonium — ökar den sammanlagda kapaciteten i världen för plutoniumframställning och också kravet på större brytning och framställning av uran. Hela kärnklyvningskapaciteten ökar och därmed också kapaciteten att framställa vapen. Detta har påpekats avt.ex. Theodore Taylor, en av de ledande atomforskarna i USA, medlem i forskarlagen bakom USA:s första bomber. Det har påpekats med skärpa i den av SIPRI utgivna boken Kärnkraft och kärnvapenspridning. Det har klart uttryckts i den debattserie med vetenskaplig medling som har framställts här i Sverige inför folkomröstningen. Det har påpekats av våra ledande och respekterade förhandlare i nedrustningsfrågor, Alva Myrdal och Inga Thorsson. Ändå fortsätter man inom de partier och organisationer som representerar ja-sidan i den svenska kärnkraftsdebatten att förneka detta samband. Det är upprörande, ibland patetiskt, att höra dessa felaktiga påståenden framföras gång på gång fastän alla fakta bevisar motsatsen. Herr talman! Sverige behöver allvarligt överväga inriktningen av de ansträngningar som skall bevara vår nationella säkerhet och självständighet. Vi borde bättre uppmärksamma varningarna om det sårbara samhället och hotet från den icke-militära krigföringen. Vi hotas i dag internationellt inte så mycket av militära invasioner och främmande arméer. De största hoten är ekonomiska och handelspolitiska, ett ökat beroende av de stora västliga marknadssystemen. Detta undergräver grunden för vår neutralitet. Det kan tvinga oss in i beslutsprocesser, som inget politiskt parti i det här landet kan anse vara lyckliga. Det är mot detta vi bör öka vår beredskap. Vi bör undvika nya fastlåsningar och beroenden, och vi bör skaffa oss breda kontaktytor, framför allt med stater som i likhet med oss söker bevara en alliansfri politik.

Herr talman! Jag har begärt ordet i denna debatt, därför att jag finner det bekymmersamt att man i diskussionen om vårt lands framtid — och den utrikespolitiska debatten gäller i hög grad just detta, eller borde göra det — ofta låter de långa perspektiven täcka över de näraliggande och därigenom skapar ett intryck av att problemen ligger längre bort i tiden och att vi har gott om tid att förbereda oss för dem. Isitt anförande i förmiddags yttrade Olof Palme bl.a.: Alla känner vi djup oro. Det kalla krigets tonläge har återkommit. Världen har blivit farligare att levai. Världsläget är djupt oroande. Kapprustningen leder ytterst till ett nytt storkrig. Europa är kapprustningens centrum. Här är slagfältet förberett. I supermakternas periferi blossar de varma krigen. Så kan vi steg för steg föras mot avgrunden. Utrikesminister Ullsten vitsordade i sin deklaration i dag —låt vara i kanske mera dämpade ordalag — att vi nu framöver måste räkna med ett kärvt klimat mellan supermakterna och att, liksom Olof Palme framhöll i den allmänpolitiska debatten för en och en halv månad sedan, uteblivna kontakter dem emellan ökar riskerna för missförstånd och överreaktioner även till den grad att, som utrikesministern sade, ”utvecklingen råkar ur kontroll”. För den som inte är begåvad med optimismens och lättsinnets rosenskimrande glasögon står det väl alltmera klart att spänningarna i Mellanöstern är sådana att fortsatta urladdningar är ofrånkomliga och att detta områdes betydelse för världsekonomin är sådan att globala återverkningar också är ofrånkomliga. En diplomat från en arabisk stat yttrade häromdagen att medan Sverige drar ner sin sjukvård, bygger hans land — delvis med svensk hjälp—upp sin. Kommentaren kunde lika gärna ha gällt det militära området. Oljan skapar en ny ekonomisk, politisk och militär balans i världen. 1962 kunde USA ännu sätta makt bakom sina ord och en amerikansk president göra ett drag som, om det misslyckades, hade betytt krig. När en amerikansk president i dag bemöter en rysk aggression med livsmedelsembargo och idrottsblockad, är detta icke en styrkedemonstration utan ett alarmerande svaghetstecken — och uppfattas så även av hans egna landsmän. Demokratiernas utrikespolitik har alltför ofta hetat: för litet och för sent. Det är svårt att se hur USA utan närvaro och utan trovärdighet skall kunna bevara ett politiskt inflytande. Allra minst gäller detta under ett år, då landet är engagerat i ett presidentval med många svaga kandidater. Det är mot denna mörknande scenhimmel som stora grupper inom vårt eget folk nu tvingas i harnesk mot varandra, hetsade av neurotiker i massmedia, som — utan offentligt mandat därtill — projicerar sin egen ängslan på alla de kan nå.

Och låt oss komma ihåg en sak: vår svaghet drabbar inte bara oss själva. Den kommer att drabba dem ute i världen som vi velat hjälpa, och den kommer att drabba våra nordiska grannar, vilkas självständighet mot stormakterna på ömse sidor kräver att Sverige är starkt. Tyvärr är jag rädd att man måste säga med Polonius: ”Though this be madness, yet there's method in't.” Om det skulle finnas någon främmande makt, som ville studera hur vårt land enklast kan tvingas till underkastelse genom psykologisk krigföring, erbjuder förvisso den svenska antikärnkraftsrörelsen ett intressant studiematerial. Olyckan är att vi tycks leva i ett samhälle, som för 60 år sedan karakteriserades av den irländske författaren och Nobelpristagaren William Yeats med orden: ”The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity.” Herr talman! Jag har dristat mig att ta till orda här i dag, därför att jag är en av de numera allt färre ledamöter av denna kammare, som upplevde andra världskriget vid vuxen ålder. Mellan unionsupplösningen, med dess latenta krigshot för Sveriges del, och första världskrigets början var avståndet i tiden nio år. Mellan första världskrigets slut och andra världskrigets början gick det 21 år. Ett eller två decennier tillbaka kan många människor minnas. Sedan andra världskrigets slut har det nu gått 35 år. Det innebär att de svenskar som i dag är under 55 år inte har några egna minnen av beredskapstiden, och de som är under 50 knappast någon uppfattning av kriget som sådant. Det stora flertalet väljare och aktiva politiker vet i dag inte, hur det är att leva under hot, och har ingen känsla för nödvändigheten att i tid bygga upp en beredskap för det sämsta alternativet — även på bekostnad av ”utrymmet för privat konsumtion” som ekonomerna talar om. Innan jag alltför mycket bekymrar mig inför 1990-talet skulle jag först och främst vilja ha svar på frågan: Vad gör vi ”om kriget kommer”, någonstans, i år, eller nästa år? Vad har regeringen gjort för att förbereda sig, riksdagen och vårt folk för en sådan utveckling? När kriser uppstår, sker det sällan oväntat, men det akuta skeendet är i många fall så snabbt att det drar aktörerna nästan viljelöst med sig. Så skedde här hemma vid den av massmedierna framdrivna upplösningen av trepartiregeringen i oktober 1978 — men viktigare än så: vid de båda krigsutbrotten 1914 och 1939. Winston Churchill sade i underhuset 1934: ”Krig brukar bryta ut plötsligt. Jag har genomlevt en tid när man på samma sätt som nu med stor oro och osäkerhet emotsåg vad som skulle hända. Plötsligt hände någonting — fruktansvärt, snabbt, överväldigande, oemotståndligt.” Själv skall jag aldrig glömma en kväll i Washington 1962, när president Kennedy kom i TV-rutan för att meddela det amerikanska folket att han beordrat den amerikanska flottan att avvisa ryska fartyg på väg mot Cuba. Han avslutade sitt anförande med orden: ”Ingen vet vad som nu kommer att hända. God bless you all.” Inte ens han visste. Den neutralitet vi bekänner oss till är ingenting man kan klamra sig fast vid och förutsätta att den skall respekteras. Om flera tillfällen vet man att en av de krigförande makterna begärde att få besätta delar av neutralt territorium som garanti — och när detta vägrades var kriget också där och då ett faktum.

Herr talman! Ibland synes mig den svenska utrikesoch försvarsdebatten märkvärdigt overklig. Kanske kan den förebråelsen nu i stället riktas mot mig. Men jag är van att säga inopportuna saker. Ibland är man ute 10 eller 15 år för tidigt — det har hänt. Kanske är det ändå till nytta att någon säger det som även andra tänker. Om man har en blygsam värdering av Sveriges möjligheter att agera på den internationella scenen, upplevs det som desto viktigare att vi inom vårt eget land håller högsta möjliga beredskap för det oväntade. Enligt min mening är det varje regerings och varje statsråds ansvar att trygga erforderlig beredskap inom sitt område, från dag till dag och från timme till timme, och detta ansvar är direkt och oavvisligt.

Herr talman! Nedrustningsfrågorna har på senare år kommit att spela en alltmer central roll i de utrikespolitiska debatterna. Det hänger naturligtvis samman med den ökade internationella spänningen och med de allt större resurser som världens stater satsar på militära förberedelser. Att alla stater inte enbart rustar för att de vill fred har vi fått alltför många bevis för även på senare tid. Militär makt är fortfarande för många statsledningar ett instrument de använder sig av i den praktiska utrikespolitiken. Utrikesministerns deklaration innehöll följande besked: ”Den dag de politiska förutsättningarna för en europeisk nedrustningskonferens föreligger är Sverige berett att stå som värd för konferensen och verka för dess genomförande och framgång.” Det betyder att regeringen ansluter sig till vår partimotion, motion 1130, från slutet av januari, där vi just föreslår ett sådant svenskt initiativ. Vi har i den motionen också begärt ”ett samlat förslag för nedrustning och andra rustningsbegränsande åtgärder med målet ett kärnvapenfritt Europa”. Också på den punkten innehåller utrikesdeklarationen positiva formuleringar. Det är glädjande och ett löfte för framtiden att det av folkpartiet styrda UD visar denna lyhördhet inför socialdemokratiska förslag i nedrustningsfrågorna. Herr talman! Spridningen av kärnvapen till fler än de sex stater som hittills skaffat sig dem är det allvarligaste rustningshotet inför 1980-talet. Ju fler stater som förfogar över kärnvapen, desto större blir risken att dessa vapen en dag kommer till användning. Icke-spridningsfördraget har nu varit i kraft i 10 år. 108 stater har genom att ansluta sig markerat att de inte avser att skaffa sig kärnvapen. Tre kärnvapenstater står bakom avtalet. Flera viktiga s.k. tröskelländer — dvs. länder med teknisk förmåga och eventuellt politiska motiv för att skaffa sig egna kärnvapen — står dock utanför. De kritiserar NPT främst därför att fördraget enligt deras mening gynnar kärnvapenstaterna. Trots dess stora brister tror jag man kan slå fast att NPT har varit det mest värdefulla universella icke-rustningsavtalet efter andra världskriget. Med tanke på de ödesdigra konsekvenserna av en fortsatt kärnvapenspridning är det angeläget att NPT kan stärkas och att ännu fler länder ansluter sig. De länder som undertecknat NPT samlas i augusti i Genåve för en andra s.k. översynskonferens. Den första hölls 1975. Många fruktar att denna andra översynskonferens skall leda till motsättningar som försvagar fördraget. De politiska kontroverserna kring NPT har varit besvärliga vid FN:s generalförsamlingar under senare år. NPT innehåller flera skilda element som dock måste ses som en helhet. De förutsätter och balanserar varandra, och utan de enskilda delarna hade inget avtal kommit till stånd. Fördragets syfte är att förhindra att fler stater anskaffar kärnvapen . Icke-kärnvapenstaterna lovar att ställa sina reaktorer under en internationell kontroll vars syfte är att förhindra att fredlig kärnenergi utnyttjas för militära syften . Fördraget avser inte att hindra någon stat att utnyttja kärnenergin för fredliga ändamål. Fördragsländerna förbinder sig tvärtom att underlätta största möjliga internationella utbyte av utrustning och materiel samt vetenskaplig och teknologisk information för kärnenergins fredliga utnyttjande. I detta avseende skall, enligt artikel 4, särskild hänsyn tas till u-ländernas behov. Kärnvapenmakterna förbinder sig i artikel 6 att förhandla om kärnvapennedrustning. De på senare år ökade motsättningarna kring NPT beror på att många u-länder och stater som tillhör gruppen icke paktanslutna anser att alltför litet görs för att uppfylla förpliktelserna enligt artikel 4. De menar att de industriländer i öst och väst som redan för egen del utnyttjar kärnenergin lägger huvudvikten vid NPT-textens kontrollbestämmelser och vill bygga ut den delen av verksamheten. I industriländerna i öst och väst växer däremot oron för att kärnvapnen sprids okontrollerat till allt fler länder. Bland dem har därför intresset för effektivare kontroll varit uppenbart på senare år. Det har resulterat i exportörländernas — Londonklubbens — regler, INFCE rapporten och nationell lagstiftning i USA. Detta upplevs av u-länderna som försök av i-länderna att monopolisera kärnenergitekniken i ett läge då många fattiga länder har drabbats av en katastrofal energikris till följd av oljeprisstegringarna. U-länderna gillar inte att bli satta under internationellt förmynderskap i frågor som gäller deras egen energiförsörjning. Detta är motsättningar som kan hota NPT:s framtid. Om översynskonferensen i sommar inte leder till fungerande kompromisser är risken stor att fördraget snabbt förlorar i betydelse och att den internationella spridningen av kärnenergin sker ännu mer okontrollerat än hittills. Internationell kontroll kostar dessutom pengar, vilket är ytterligare ett motiv för en del regeringar att anse den onödig och besvärlig. Sverige var mycket aktivt när nedrustningskonferensen i Genéve islutet av 1960-talet förhandlade fram icke-spridningsfördraget. Alva Myrdal spelade en stor roll i det sammanhanget. Vårt land har också i alla sammanhang verkat för att så många länder som möjligt skall ansluta sig till NPT. Vid den första översynskonferensen 1975 fungerade Inga Thorsson som ordförande. På senare år har emellertid det svenska agerandet internationellt i NPT-frågan alltmer färgats av vår inhemska debatt om kärnkraften. För svenska kärnkraftsmotståndare är naturligtvis NPT-textens artikel 4 ett rött skynke. Det förpliktigar ju vårt land att så mycket som möjligt underlätta utbytet av utrustning och teknologi över gränserna. NPT:s artikel 4 står i klar motsättning till texten på linje 3:s röstsedel, som säger att ”export av reaktorer och reaktorteknologi upphör”. Samtidigt påstår statsminister Fälldin, vår tidigare utrikesminister Karin Söder och flera andra statsråd att linje 3 skulle minska risken för kärnvapenspridning. De föreslår alltså att Sverige skall bryta mot en av de centrala artiklarna i icke-spridningsfördraget. Sverige spelar sedan början av 1960-talet en framträdande roll vid de internationella nedrustningsförhandlingarna, främst inom gruppen icke paktanslutna stater. Om Sverige på det sätt som nu föreslås av linje 3 skulle sätta sig över icke-spridningsfördraget, innebär det ingenting mindre än ett allvarligt grundskott mot hela NPT. I stället för att minska risken för kärnvapenspridning betyder texten på 3:ans röstsedel att det bräckliga icke-spridningsfördraget ytterligare undergrävs — och då av en stat som tidigare varit bland de livligaste tillskyndarna. Det är inte precis den insats man internationellt väntar sig av Sverige under månaderna före NPT:s andra översynskonferens. Det som nu sker i vårt land inför folkomröstningen får naturligtvis många i utlandet att börja undra över allvaret i Sveriges anslutning till ickespridningsfördraget och i vår tilltro till TAEA-kontroHen. Det är beklagligt att man från linje 3:s sida i sin argumentnöd så här vårdslöst slår omkring sig med icke-spridningsargumenten — tydligen utan att inse vilka svårigheter det kan skapa internationellt. De utländska observatörer som i dag oroat frågar sig om Sverige tänker strunta i NPT ställer tyvärr en mycket relevant fråga. Först efter den 23 mars kan vi ge ett positivt svar som skingrar tvivlen på den punkten. Under de två år centern styrde i UD manövrerades Sverige in i en position i NPT-frågan som står i klar motsättning till u-ländernas önskemål. Jag försökte 1978 i en interpellationsdebatt med Karin Söder att bromsa den utvecklingen. Steg för steg har Sverige hamnat i något som kan uppfattas som en extrem ståndpunkt. Allt vårt intresse har koncentrerats på kontrollfrågorna i artikel 3, och när vi någon gång snuddat vid artikel 4 har det skett i form av moraliserande förmaningar till u-länderna att låta bli kärnkraften. Sveriges stämma i den internationella NPT-debatten har vid flera tillfällen på senare år varit förmyndaraktig och oförstående inför u-ländernas önskemål. Sveriges representant har undervisat u-ländernas representanter om vad som är bäst för deras länder. — Detta är en utrikespolitik som inte bara motverkar sitt eget syfte utan som dessutom är skadlig för icke-spridningsfördragets framtid. Sveriges normala uppgift inför NPT:s andra översynskonferens borde vara att agera medlande. Det borde vara självklart att Sverige skall söka finna vägar att stärka fördraget och arbeta för konstruktiva kompromisser. Det är därför angeläget att regeringens instruktion för de svenska förhandlarna blir kristallklar och inte ger utrymme för suddiga linje 3-funderingar kring sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen. För det första — artiklarna 1 och 2 — är det självklart att Sverige energiskt eftersträvar att vidga den krets stater som anslutit sig till NPT. Det innebär att vi tar hänsyn till kritiken mot NPT och försöker främja förslag som kan vidga NPT-kretsen. En viktig utgångspunkt i detta sammanhang bör vara den numera allmänna uppfattningen att det främst är den politiska viljan och inte de tekniskt-vétenskapliga hindren som avgör kärnvapenspridningen. Vidare bör Sverige kräva att kärnvapenmakternas löfte i artikel 1 att inte överföra kärnvapen till sina allierade förnyas. De nyligen beslutade s.k. eurokärnvapnen kan under 1980-talet komma att skapa tvivel på den punkten. För det andra — artikel 3 — bör Sverige också verka för en bättre och mer allomfattande internationell kontroll. Det är högst angeläget att även kärnvapenstaterna ställer sina civila anläggningar under IAEA-kontroll. Om de internationellt vill dra en klar gräns mellan fredlig och militär användning av kärnenergin, bör de också ålägga sig själva en klar gränsdragning nationellt. Om kärnvapenstaterna accepterar IAEA-kontroll av sina fredliga anläggningar skulle kritiken om att NPT är ensidigt försvagas. Vad Alva Myrdal sade i den frågan 1967 har i dag större aktualitet än någonsin tidigare. För det tredje — artikel 4 — bör Sverige verka för internatione!la lösningar när det gäller samarbete kring den fredliga användningen av kärnenergin. Multinationella projekt bör på allt sätt uppmuntras. Speciellt de ur spridningssynpunkt mest känsliga delarna av kärnbränslecykeln, dvs. anrikning och upparbetning, bör förläggas till anläggningar där grupper av stater samarbetar. Sådana flernationella projekt bör prioriteras när det gäller det internationella samarbete som NPT:s artikel 4 avser att främja. Flernationella projekt gör det också möjligt för fler u-länder — och då speciellt de små — att delta i utnyttjandet av den fredliga kärnenergin. Sverige bör också verka för en internationalisering av hanteringen och lagringen av plutonium. Även på områden som exempelvis reaktorsäkerhet och avfallsdeponering bör verksamheten internationaliseras eller i varje fall regionaliseras. Det finns svenska förslag från 1974 i denna fråga som man kan bygga vidare på inför den andra översynskonferensen. Avsikten med artikel 4 är att erbjuda fördelar som lockar fler länder att ansluta sig till icke-spridningsfördraget. En helhjärtad svensk satsning på att internationalisera så mycket som möjligt av den fredliga användningen av kärnenergin skulle dels kunna göra många av de nu kritiska staterna mer positiva till NPT, dels också kunna förbättra kontrollen, dvs. hindra att fredlig kärnenergi missbrukas för militära syften. Hittills har det inte varit möjligt att få besked om vilken inriktning det svenska agerandet vid NPT-konferensen i sommar kommer att få. Jag tror att det nu är hög tid för positiva svenska initiativ i NPT-frågan. Vi måste komma bort från den grumliga centerpartistiska avogheten när det gäller artikel 4 och acceptera verkligheten sådan den nu är. Det hjälper inte att konstatera att resten av världen inte resonerar som linje 3. I stället gäller det att återge Sverige rollen som medlare och initiativtagare för att med NPT som främsta instrument söka minska riskerna för en spridning av kärnvapen till fler stater. De som inför folkomröstningen hävdar att frågan om Sverige använder sex eller tolv reaktorer är av betydelse för spridningen av kärnvapen i världen pratar strunt. Ja, de kan t.o.m. minska tilltron i andra länder till NPT och IAEA:s kontroll. Det är olyckligt att man så vårdslöst som nu sker använder risken för kärnvapenspridning som slagträ inför folkomröstningen. Sex eller tolv svenska reaktorer är likgiltigt i det internationella sammanhanget. Däremot skulle en kraftfull svensk satsning på en internationalisering av den fredliga kärnenergin på sikt kunna bli av stor betydelse för att minska riskerna för spridning av kärnvapen.

Herr talman! Det är ytterst viktigt för Sverige att den internationella handeln fungerar smidigt och utan onödiga hinder. I regeringsdeklarationen angående handelspolitiken har också detta med skärpa understrukits. Framför allt betonas vikten av att Sverige kan exportera tillräckligt mycket för att nå balans i utrikeshandeln. Jag håller med om att det är av största vikt att exportindustrin får de allra bästa förutsättningar för att öka sin försäljning, men vi får inte i denna strävan glömma bort den importkonkurrerande industrin. En minskning av importen på grund av att vi själva ”gör varan bäst” är minst lika värdefull som en ökning av exporten. Här bör vi kanske framför allt tänka på att värna om försörjningstryggheten och sysselsättningen inom tekoindustrin. Det är mycket viktigt att riksdagens beslut våren 1979 fullföljs, vilket går ut på att den nuvarande produktionsvolymen i allt väsentligt bibehålls och att den långsiktiga målsättningen är att svensk tekoindustri skall svara för 30 96 eller mer av den totala tillförseln av tekovaror till den svenska marknaden. Alla är i dag överens om att vi måste hushålla med den dyra oljan för att därmed minska vårt underskott i utrikeshandeln. Faktum är att en sparad kubikmeter olja för 1000 kr. i snitt betyder lika mycket för en bättre bytesbalans som exportvaror för 2000 kr. Exporten är i allmänhet förknippad med en betydande import. Lika självklart tycks inte detta förhållande vara när det gäller att skaffa inhemsk energi som ersättning för olja. Det talas i dag vitt och brett om storsatsning på kol. Kolet är billigare än oljan. Oavsett hur det går i folkomröstningen menar många att en kolsatsning är ekonomiskt motiverad och att kolet finns i handelspolitiskt mer stabila länder och därför ökar tryggheten i vår energiförsörjning. Jag anser att en kolsatsning är att gå över ån efter vatten. Sverige har mycket stora torvtillgångar. Vi har i landet en mycket väl utvecklad teknik för torvhantering. Det finns väl utvecklade maskiner av en storlek som lämpar sig för en storsatsning. Kostnaden för frästorv vid mossens kant är per energienhet ungefär densamma som priset för kolet i svensk hamn. Torven medför mer skrymmande transporter, men väsentligt kortare transporter än kolet. Eldningstekniken för torv och kol skiljer sig inte särskilt mycket. Totalkost naden för torv resp. kol kan vid större anläggningar bedömas som ganska lika. Varför gör vi då inte en jättesatsning på torv? Är investeringarna orimligt stora? För en produktion av 15 miljoner årston, som bara tar i anspråk någon procent av våra torvmarker, krävs investeringar av storleksordningen 4—4,5 miljarder. Detta är kostnaden för mark, byggnader, maskiner och beredning av torvmarkerna. I energi motsvarar 15 miljoner ton ca 3 miljoner ton olja eller ca 30 TWh. Vår bytesbalans förbättras med ca 3 miljarder om vi räknar i oljevärde. Kolet kostar ungefär hälften så mycket. Under alla förhållanden innebär en satsning på torv att minst 1,5 miljarder stannar inom landet och skapar lönsam sysselsättning. Under uppbyggnadsskedet, som bedöms bli ca fem år, innebär det ca 3 000 nya verkstadsjobb. Totalt beräknas 15 miljoner årston torv ge ca 5 000 nya jobb. En utbyggnad till 30 miljoner årston är inte en orealistisk målsättning på något längre sikt. Det kan vara intressant i detta sammanhang att konstatera att 4,5 miljarder inte är mer, utan snarare betydligt mindre, än vad som behövs för att bygga Oskar 3 färdigt. Torven ger 30 TWh per år och Oskar 3 ca 5 TWh per år. Elströmmen från Oskar 3 får vi stora svårigheter att placera. Att ersätta 3 miljoner m? olja med torv är inga bekymmer. Det borde vara en självklarhet hur vi i ett trängt ekonomiskt läge skall använda våra pengar, nämligen att satsa dem på att använda torv. Vi vinner också på detta sätt maximal leveranstrygghet. Därutöver gör vi en insats som måste uppskattas av oljeländerna. De vill se aktiva insatser för att minska oljekonsumtionen. Vi har all anledning att hålla oss väl med oljeländerna dels för att få den olja som vi under alla förhållanden kommer att vara beroende av under lång tid framöver, dels för att oljeländerna är synnerligen intressanta handelspartners. Så långt som möjligt bör vi betala oljan med svenska varor. I oljeländerna säljer man ofta mer på gott anseende och goda personliga kontakter än på varans pris. Exemplet med torv gäller givetvis i lika hög grad satsningen på skogsenergi. Att effektivt utnyttja svensk råvara måste vara en huvudmålsättning för att bringa ordning i rikets affärer. Jag vill också lägga ett par synpunkter på gasimport till Sverige. Naturgasen är miljövänlig, men förhållandevis dyr. Miljösynpunkterna väger givetvis mycket tungt. Handelsministern redovisade tidigare i dag en rad nackdelar med gas — sårbarhet, leveransotrygghet osv. Jag vill föra fram ett argument som icke har varit särskilt diskuterat och hänvisa till vad man bl.a. vid Cornell University i USA har kommit fram till helt nyligen. Det är mycket intressanta, för att inte säga revolutionerande, resultat när det gäller jäsning av torra substrat, halm, olika typer av gröda m.m. för produktion av metangas. En utveckling av denna jäsningsteknik kan få dramatisk betydelse för framtida möjligheter att behandla jordbruksavfall, ja, över huvud taget allt organiskt avfall. En liten uppfattning om vilken fantastisk energikälla detta handlar om får vi av uppgiften att det samlade avfallet från USA:s jordbruksland — även det som ligger i jordbank — skulle kunna ge en nettoenergi i form av metangas som är större än hela energiimporten till USA i dag; allt räknat per år. Det är helt klart att vi här rör oss med energimängder som vida överträffar världens oljeoch gasfyndigheter och därtill i framställningsprocessen löser många avfallsproblem, i motsats till olja och kärnkraft, som skapar avfallsproblem. Jag tror att vi på sikt kan få en svensk gasproduktion som tar över gasimporten. Låt mig ta ett exempel till. En svensk lantgård med 100 kor och 100 ha åker, som enligt denna metod jäser allt avfall och gödsel, överskottshalm, foderrester osv., skulle kunna producera gas med ett energiinnehåll motsvarande 3 miljoner kWh per år. Kärnkraftens betydelse har ju poängterats här av många talare i dag. Carl Tham talade om hur förödande det skulle vara med en snabbavveckling av kärnkraften, på tio år. Man skulle kunna tro att kärnkraften i dag täcker en stor del av världens energiförsörjning. Vi kan konstatera att de 580 TWh, som var den totala produktionen vid alla kärnkraftverk i världen under 1979, är att betrakta som några droppar i den sjö av energi som världen konsumerar. Det är ungefär 130 90 av vad Sveriges 8 miljoner invånare konsumerar, och detta skall ses mot den miljardbefolkning som världen består av. Om det skulle ligga någonting i resonemanget om kärnkraftens stora betydelse, måste det innebära att man förutsätter en enorm utbyggnad av kärnkraften. Först då får den någon egentlig betydelse för energiförsörjningen globalt sett. När man tittar på kärnkraftens framtid och den betydelse den har för vår utrikespolitik och handelsbalans skulle det vara intressant att peka på en annan utveckling. Man kan konstatera att vad vi i allmänhet upplever som något mycket långsiktigt, produktionen av elström via solceller, har trängt sig mycket nära inpå nuet. Vi kan konstatera att under 1970-talet, då kärnkraftens kostnader i löpande priser i stort sett tiodubblades, minskades priset på solceller tjugo gånger. Många bedömare anser att priset ytterligare kommer att divideras med tio inom en femårsperiod. Då är vi inne i ett skede då det är klart lönsamt för bl.a. den enskilde fastighetsägaren att producera elström via solceller; en förutsättning är att man kan få ansluta till det allmänna nätet och komplettera med ström därifrån samt sälja till nätet med ett pris motsvarande halva konsumentpriset. Alla måste nu ha klart för sig att vi ligger nära den skärningspunkt då elström producerad med solceller blir billigare än kärnkraftsproducerad elström. Sture Ericson gjorde här ett inlägg som jag hoppas att jag misstolkade. Om jag förstod Sture Ericson rätt är hans parti för en avveckling — det vill i varje fall ge sken av att man tänker avveckla kärnkraften. Samtidigt uppfattar jag att Sture Ericson pläderar mycket kraftigt för en export från Sverige av kärnkraftverk och av teknologi på kärnkraftssidan. Han ville göra den helt omvända och bakvända kopplingen att denna svenska produktion och export skulle minska risken för spridning av kärnvapen. Framställningen var så fantastisk att jag hoppas jag missförstod den. Han nonchalerade också skillnaden mellan 6 och 12 reaktorer. Det är inte enbart fråga om talen 6 och 12, utan det är fråga om 30-40 reaktorår eller 300-400 reaktorår — ett förhållande 1:10 — med de enorma avfallsproblem som tolvreaktorsprogrammet innebär. Herr talman! Den utrikesoch handelspolitiska debatten har mycket kommit att handla om problemen kring oljan: oljan som säkerhetsrisk, oljan som ekonomisk belastning. Det finns ingen annan fullgod lösning på detta problem än en vid och helhjärtad satsning på hushållning och alternativ energi. Med anknytning till ett uttalande från en annan kristid i Sveriges historia vill jag hävda ”att vi måste inom Sveriges gränser vinna oljan åter”.
Herr talman! Ivar Franzén hoppades att han hade hört fel när han trodde sig ha hört mig plädera för export av svensk reaktorteknologi. Ja, han hörde fel. Vad jag hela tiden talade om här var att vi enligt icke-spridningsfördraget har förbundit oss att samarbeta internationellt i de här frågorna. Vi har förpliktat oss att göra det, och vi har förpliktat oss att ta speciell hänsyn till u-ländernas behov. Ivar Franzén och hans partivänner vill nu att vi skall bryta mot det avtalet. Men bryter vi upp avtalet, förstör vi därmed det främsta skydd som vi i dag har mot spridning av kärnvapen i världen. Mer än 110 länder har anslutit sig till det här avtalet, men det är ändå ganska bräckligt. Om Sverige skulle säga upp avtalet eller börja nonchalera ett av de viktigaste elementen i det, skulle det betyda att icke-spridningsfördraget försvagades, vilket skulle medföra att risken för spridning av kärnvapen skulle öka. Min lösning på problemet är en helhjärtad satsning på en internationalisering av den fredliga kärnkraften, så att flera stater eller grupper av stater — eller internationella organ, såsom IAEA — skall handskas med den fredliga kärnkraften. Då får man den bästa tänkbara kontrollen över den tekniken och då får man också effektiva spärrar mot spridning av kärnvapen. Men det är ju den sortens internationalisering som centern och linje 3 nu går emot! Lyckligtvis kommer ni väl att förlora i folkomröstningen den 23 mars, så det här blir väl bara en episod. Men det är ändå nog så allvarligt när landets statsminister uppmanar svenska folket att rösta emot de förpliktelser vi har påtagit oss enligt icke-spridningsfördraget!
Herr talman! Får jag ställa en kompletterande fråga till Sture Ericson, om han då också vill jobba internationellt utifrån den situation som han bedömer vara bäst för Sverige, alltså för en avveckling, och inom den ramen på bästa sätt vill verka för att internationellt lösa de problem som vi redan har ådragit oss. Han säger hela tiden att han vill jobba utifrån de synpunkter som han företräder här, eller i varje fall säger sig vilja företräda, ett avvecklingsalternativ, med allt vad det kräver av honom i det internationella agerandet.
jälvfallet. För oss socialdemokrater är det naturligt att Onsdagen den inrikespolitik och utrikespolitik förs efter samma linjer. 12 mars 1980 Men nu är det så att det finns ett starkt tryck från många stater som är nyfikna på den här tekniken. Därför anser vi det vara mycket bättre att det de gör skall göras inom ramen för internationellt samarbete, eftersom vi då har kontroll över den verksamheten. Det är detta som är den centrala frågan när det gäller icke-spridningsfördraget. Det som är så betänkligt är ju att landets statsminister och en del andra statsråd åker land och rike runt och talar emot den här punkten i icke-spridningsfördraget. Det innebär i praktiken att de försvagar det skydd vi har mot en spridning av kärnvapen. Det är just när stater ensamma bestämmer sig för den här tekniken och sedan går vidare med den och kanske i en framtid gör kärnvapen som spridning uppstår. Men inom ramen för internationellt samarbete finns det kontrollmöjligheter, och då behöver vi inte oroa oss. Personligen hoppas jag naturligtvis att vi under den närmaste tjugoårsperioden — det är ju den tid som vårt parti slåss för — skall kunna ta fram alternativa energiformer som gör att huvuddelen av världens stater — som i dag inte utnyttjar den här tekniken — inte heller skall behöva göra det i framtiden. Dagsläget är detta att bryter vi upp icke-spridningsfördraget — vilket centern nu vill göra och som linje 3 föreslår — då tar vi bort den bästa spärr vi i dag har mot en spridning av kärnvapen.
Herr talman! Det är Sture Ericsons egen tolkning att detta skulle riva upp icke-spridningsavtalet.

Då måste man verkligen vara en dubbelnatur. kall etableras i länder som kanske trots allt kan ha väsentligt

Herr talman! Efter att ha lyssnat till Ivar Franzéns linje 3-föredrag, som jag i huvudsak uppfattade som ett inlägg i den svenska energidebatten — ett inlägg där det hela tiden huvudsakligen talades om den svenska torvens och den svenska skogens förträfflighet — skall jag försöka återföra debatten till den internationella arenan. Latinamerika är en rik kontinent med stora naturtillgångar. Människorna där skulle inte behöva lida nöd — men det gör i dag den överväldigande delen | av Latinamerikas folk. 109 Enda orsaken är att en liten överklass i Latinamerika, och stora delar av världen i övrigt, nyttiggör sig dessa rikedomar i stället för att de, som de borde göra, kommer hela folket till del. Detta kan ske genom regimer som inte har något som helst intresse av en social utjämning och en rättvis fördelning inom länderna. Dessa regimer utövar sin makt genom att totalt hänsynslöst slå ned all opposition eller alla krav på rättvisa. På många gånger obegripliga grunder leder minsta misstanke till att människor försvinner utan att det går att få klarhet i deras öden. Men det torde vara ställt utom allt tvivel att dessa försvinnanden betytt fängelse, koncentrationsläger, tortyr eller mord. Kort sagt: Latinamerikas militärdiktaturer håller för egna syften folket i schack genom terror. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay — det är tyvärr alltför lätt att räkna upp exemplen. Denna terror leder till att familjeförsörjare försvinner, familjer splittras, mödrar rycks från sina barn. Men i denna grymhet ligger också en annan grymhet, nämligen att tusen och åter tusen anhöriga får leva i åratal — ja, kanske en hel livstid — utan att få klarhet i vad som hänt deras närmaste. Varje folk måste få avgöra sin egen framtid. Så skall naturligtvis Latinamerikas framtid avgöras av latinamerikanerna själva. Förtryckarregimerna får emellertid stöd utifrån — från andra länder — genom mäktiga internationella kapitalintressen och genom att en del andra länder ser det som viktigare att stödja dessa intressen än att stödja latinamerikanernas rättmätiga krav på ekonomisk och social rättvisa. Om Latinamerikas folk skall få någon möjlighet att påverka sin egen och sina länders framtid måste de också få stöd utifrån. Den svenska utrikespolitiken måste utformas så, att den ger ett sådant stöd. Allteftersom rasistregimerna i södra Afrika faller — där Sverige ju har aktivt bidragit till den internationella opinionsbildningen — måste våra ansträngningar öka för att stärka opinionsbildningen mot militärregimerna i Latinamerika, mot deras brott mot de mänskliga rättigheterna och mot deras likgiltighet för en social rättvisa. Låt oss inte underskatta vad en sådan opinionsbildning kan betyda. Även om militärdiktaturerna förefaller oberörda av en alltmer världsomfattande opinion mot alla kränkningar av mänskliga rättigheter, måste den betyda oerhört mycket för den opposition inom länderna som trots förtrycket nu lyckas organisera sig och växa starkare till en ny medvetenhet. Jag menar att om Sverige, även om det är ett litet för dem nästan okänt land långt borta, i ord och handling visar att vi stöder deras kamp, måste det bidra till att ge styrka att fortsätta. Så har åtminstone vi upplevt att man uppfattar de kontakter som vi haft från arbetarrörelsen. De viktigaste insatserna vi kan göra för att öka trycket på militärdiktaturerna är naturligtvis att hjälpa de länder där folket lyckats i sin kamp för att skaka av sig diktaturens gissel. Utvecklingen i Latinamerika är inte alltigenom mörk. Somozaregimens fall i Nicaragua är det främsta exemplet på hur ett helt folk nyligen kunnat resa sig ur förtryck och kasta av sig oket av en mera än 40-årig diktatur. I Karibien finns andra ljuspunkter — Jamaica och Dominikanska republiken. På något vis har vad som hände i Nicaragua blivit symbolen för hela den latinamerikanska kontinentens möjligheter för framtiden. Det är nog inte bara här i Sverige som många människor uppfattar det så. Det gav också nytt hopp åt de många i diktaturländerna som tror på en bred folklig enighets möjligheter i kampen mot förtrycket. Man vill så gärna se Nicaragua som en av de första pustarna i en ny vind över Latinamerika för 1980-talet. Om Nicaraguas befrielse skall kunna få denna betydelse beror på hur man nu lyckas klara dels återuppbyggnaden, dels sitt oberoende. Vad Nicaraguas folk än så länge fått är egentligen bara en möjlighet att bygga upp frihet och demokrati för sitt land. Men en sådan utveckling hotas från många håll. Landet är utplundrat efter kriget mot Somoza. Människorna har höga förväntningar som kan vändas i besvikelse om inte förbättringarna kommer snabbt nog. Dessutom finns det naturligtvis krafter utanför Nicaragua som gärna skulle se att ”den andra befrielsen” — som man kallar återuppbyggnaden — misslyckades. Det är bl.a. med tanke på Nicaragua, men naturligtvis också flera andra länder i t.ex. Afrika, som vi i den socialdemokratiska biståndsmotionen — vilken vi får tillfälle att diskutera i kammaren längre fram i vår — så starkt betonar vikten av att Sverige som neutral stat stödjer andra små länders chans till oberoende. Vi vet också att en sådan politik har ett brett folkligt stöd här hemma i Sverige. Det har arbetarrörelsens kampanj Ljus över Nicaragua visat. Vi hade räknat med att kampanjen skulle behöva pågå ända till den 1 maj för att vi skulle nå målet att samla in medel till 50 000 fotogenlampor för alfabetiseringskampanjen, men det målet är redan i det närmaste uppnått. Efter militärkuppen i Chile 1973 kom det i flera länder nya eller allt hårdare terrorregimer. Vi vet alltså att utvecklingen i ert land påverkar andra länder. I USA tycks nu inställningen till Nicaragua vara att det inte får bli ”ett nytt Cuba”. Jag skulle vilja säga att det inte får bli ”ett nytt Chile”. Jag vill därmed ha sagt att ett misslyckande för sandinisterna i Nicaragua skulle bli förödande för den positiva utvecklingen i Latinamerika, liksom kuppen mot Allende en gång blev. Vi har nämligen trots allt anledning att hoppas på en positiv utveckling inför 1980-talet. Därmed kan vi dra den självklara slutsatsen att en svensk utrikespolitik, som stödjer Nicaraguas överlevnad som oberoende stat, också aktivt bidrar till en befrielse över hela den latinamerikanska kontinenten. Herr talman! Jag har med detta inlägg velat ytterligare understryka den vikt som socialdemokraterna lägger vid en svensk utrikespolitik som fördömer terror och som stöder de demokratiska krafterna i Latinamerika.

Herr talman! Även om en och annan urspårare kommer in på kärnkraften har dessa våra utrikespolitiska debatter nästan genomgående blivit till egna bedömningar av vad som sker i andra länder. Vi har också i dag fått repeterat vilka konflikter och problem som finns från öst till väst, i Indokina, Rhodesia, Sydafrika och Latinamerika. Det har sagts mycket om detta, men man har på känn att debattanterna sitter vid sidan av verkligheten och att orden därför inte är så särdeles förpliktande. Men det är klart att för dem som har säte och stämma i internationella politiska fora är det något annorlunda. Visst finns det anledning att påtala orättvisor och förtryck ute i världen. Men det finns onekligen också anledning att en smula syna vårt eget agerande när det gäller den praktiska utrikespolitik som vår biståndsverksamhet utgör. Här möter inte bara ord, utan här möter 5 miljarder svenska kronor.

Och det är klart att man kan ta sådana exempel. Man kan också ta litet mer närliggande exempel och säga att de 5 miljarder som vi avser att satsa på bistånd under det nya budgetåret är precis lika mycket som svenska folket rökte upp i fjol. Jag vill rikta uppmärksamheten på en punkt i vår biståndsverksamhet, och det är u-hjälpen till krigförande länder — en betänklig praktisk utrikespolitik från svenskt håll. Jag är medveten om att vi fick överta en tradition från den socialdemokratiska tiden, men det ursäktar inte allt. Verksamheten är en fläck på neutralitetens blanka sköld. Man kan verkligen ställa frågan — och många gör det: Skall det neutrala Sverige ge bistånd åt länder vars regeringar för angreppskrig? Vi vet att några av våra s.k. gamla mottagarländer under årens lopp erhållit mycket stora belopp trots att de befunnit sig i krig. Cuba, som vi känner till väl, har under en följd av år menat sig ha en militär mission i Afrika och menar så alltjämt. Vårt bistånd till Cuba kommer nu äntligen att upphöra i och med det nya budgetåret — men av annan anledning än krigsaktiviteten. Etiopien har skiftat regim ett par gånger, och de nya herrarna har använt sig av skoningslösa och blodiga metoder. Vi svenskar har särskild anledning att minnas hur den modige biståndsarbetaren Carl Gustaf von Rosen fick sätta livet till under mycket makabra förhållanden. Landet befinner sig i fortsatt krig med Eritrea. Etiopien tillhör våra ursprungliga mottagarländer Tanzania tillhör också våra äldre mottagarländer och har under åren fått stora belopp. För nästa budgetår föreslås 380 milj.kr. Även Tanzania har under det gångna året varit inblandat i krig med sin granne Uganda. Måhända kan man vara frestad att tala om rättfärdigt krig när det gällt att befria Ugandas folk från den blodbesudlade Idi Amin. Men inmarschen i Uganda efter segern var förvisso en självpåtagen militär mission. Vietnam, som lidit hårt av krig med inblandning av stormakter, bedriver nu sedan åtskilliga månader militär ockupation av Kampuchea och har där upprättat en mot Pol Pot-regimen kämpande regering. Det svenska biståndet till Vietnam är det näst största — 365 milj.kr. för kommande budgetår. Krigshandlingarna i Kampuchea har uttryckligen fördömts av Förenta nationerna. De har satt märkbara spår också inom landet. SIDA skriveri sina petita att ”Vietnams ekonomiska svårigheter och utrikespolitiska engagemang har kraftigt begränsat femårsplanens relevans på kort sikt -—--. Den eftersträvade jämlikheten i utrikesbetalningarna är avlägsen. Krigsskadorna i gränsområdena med Kina och Kampuchea är betydande.” Därtill kommer att man i ”vietnamiseringen” efter det egna inbördeskriget uppenbarligen använt hårda metoder. Därom kan de hundratusentals flyktingarna vittna — båtflyktingar och andra — som på allt sätt riskerat livet för att lämna hemlandet och nu funnit fristad i USA, EG-länderna och hos oss i Sverige. Vietnam har alltså sedan 1971 utöver katastrofbistånd och importstöd erhållit drygt 2 miljarder kronor från Sverige, som därvid bidragit till tre välkända projekt — massaoch pappersindustrin i Bai Bang, barnsjukhuset i Hanoi och allmänsjukhuset i Uong Bi. De båda sjukhusen avses bli färdiga innevarande år. Vietnam har anhållit om bistånd jämväl till driften under en övergångsperiod. Som regel är det god biståndspolitik att inte bara bygga en institution utan också under ett övergångsskede bistå med viss personal och utbildning. Åter till den principiella frågan om att ge u-landsbistånd till krigförande land. Detta strider uppenbarligen mot den allmänna rättskänslan. De projekt som ett mottagarland får bistånd till är projekt som mottagarlandets egen regering prioriterat i sin utvecklingsplan. Det gäller alltså för landet mycket angelägna projekt. Hade landet i fråga inte gått i krig hade alltså landet självt — får man utgå från — satsat på de här projekten. Går ett givarland i detta krigsläge in med bistånd till dylika projekt är det helt uppenbart att givarlandet friställer motsvarande belopp, som därmed kan komma krigsmakten till del. Här kan man alltså inte tala om att det inte alls gäller krigiska ting utan barnsjukhus och pappersbruk — man kan inte föra det resonemanget. Utan något bistånd utifrån hade måhända landet dämpat sina aggressioner, eftersom man prioriterat angelägnare projekt. Även om Sveriges bidrag till skilda hjälpprojekt gäller åtskilliga miljoner är detta likväl ett intet mot vad krig kostar. Jag tror de flesta svenska medborgare tycker att det vore rimligt med den ordningen att man som villkor för bistånd kräver ett eld upphör. Med en sådan ordning skulle biståndet också måhända kunna vara en till fred stimulerande faktor. Att ett mottagarland skall avhålla sig från angreppskrig kan inte vara ett ohemult villkor för hjälp. Jag vågar påstå att det finns en bred opinion för denna åsikt. Men därmed, säger man, lägger vi oss i ett annat lands interna angelägenheter. Ja, det gör vi, men vi försöker förmedla fred i krigsläge. Det är jämförbart med att förmedla mat i katastrofläge. Ingen säger att vi lägger oss i ett lands interna angelägenheter när vi ger katastrofbistånd. Vid statligt bistånd till länder i krig kan man naturligtvis också ifrågasätta givarlandets neutralitet. Givarlandets mottagarpartner är mottagarlandets regering, som befinner sig i krig med annat land. Detta kan för en utomstående endast tolkas så att den ena regeringen solidariserar sig med den andra. Även under krig kan naturligtvis humanitärt bistånd vara av nöden för krigets offer, flyktingfamiljer och hungrande människor. Men dessa uppgifter kan enskilda humanitära hjälporgan — som har andra kanaler än mottagarlandets regering — med fördel gå in i. Låt mig uttala den förhoppningen, herr talman, att regeringen i denna praktiska utrikespolitik, som vår biståndsverksamhet utgör, i framtiden inte träder neutraliteten för när i sin iver att bistå.

Herr talman! För art våra affärer med utlandet skall komma i balans under 1980-talet krävs att industrins investeringar och vår export ökar markant. Framför allt på grund av de stigande oljepriserna kommer kraven på vår exportindustri att bli mycket stora. Vi måste väl ta till vara alla möjligheter att öka vår export. Jag tror att våra små och medelstora företag utgör en stor och förhållandevis outnyttjad resurs när det gäller att förbättra handelsbalansen. Men det behövs resurser av olika slag och kanske framför allt en stimulans för att initiera exportsatsningar från våra riktigt små företag, där man ofta känner viss tveksamhet och rädsla för en sådan här, litet främmande verksamhet. Det har förvisso gjorts mycket under senare år för att intressera också mindre företag för export. Vi har Sveriges Exportråd, vi har industriverkets arbete, vi har satsningarna på utvecklingsfonderna med en rad olika aktiviteter, och visst har de i många fall lett till lyckade resultat. Men det är också uppenbart att det fortfarande finns många företag som tillverkar produkter eller tillhandahåller tjänster vilka borde lämpa sig för marknadsföring också utanför vårt eget land — men som av olika skäl inte exporterar. Jag skulle därför, med min erfarenhet från ett litet, tillverkande industriföretag, vilja anföra några synpunkter på hur den här verksamheten ytterligare borde kunna förbättras. ; Exportrådet, och kanske framför allt handelssekreterarkontoren, gör ett bra jobb och har mycket kunnigt folk till sitt förfogande. Men när det gäller verksamheten ute bland småföretagen, den direkta kontakten och den uppsökande verksamheten, är det svårt för Exportrådet att nå ut. Just den första kontakten måste i större utsträckning än nu åligga utvecklingsfonderna, som känner företagen i sin region, eller på branschorganisationerna, som har etablerade kontakter med sina företag. När det gäller utvecklingsfondernas arbete på det här området så tror jag alltså att det huvudsakligen skall inriktas på att spåra upp produkter och företag och väcka intresse för exportsatsningar. För att ett sådant intresse skall kunna väckas gäller det att fondernas personal känner till hur ett litet företag arbetar, förstår problemen men också fattar möjligheterna. Jag nämnde också branschorganisationerna, och jag tror att de fina kontakter man har där skulle kunna utnyttjas bättre för att få till stånd exportinitiativ. Ett vanligt praktiskt problem för det lilla företaget som vill söka sig ut på exportmarknaden är att hitta konsulthjälp som är branschkunnig — som kan hjälpa till att diskutera tekniska detaljer, vilka kanske är speciella för just det land man jobbar med, eller hjälpa till att tolka en svårförståelig ritning. På Snickerifabrikanternas riksförbund hade man under ett år en sådan konsult, anställd med hjälp från statens industriverk, och erfarenheterna var mycket positiva. Tyvärr utnyttjades han inte fullt ut, just för att det är så svårt att väcka småföretagens intresse och få dem att överge sin tveksamhet. Dess värre är nog den branschkunskap som trots allt finns på konsultsidan i väldigt hög grad inriktad på de traditionella exportprodukterna, och de tillverkas huvudsakligen av våra stora företag. Den här typen av samarbete mellan å ena sidan Exportrådet, industriverket eller utvecklingsfonderna och å andra sidan branschorganisationen tror jag alltså är värd att satsa på. Ett annat område, där branschorganisationernas kontakter borde kunna utnyttjas bättre av de olika organ som har till uppgift att stödja exporten, är olika former av samarbete mellan företagen. Det finns ofta ett naturligt sätt att umgås mellan företagen inom en bransch. Det bör man utnyttja för gemensamma exportsatsningar, utställningar på mässor och marknadsundersökningar, för att ta några exempel. Utvecklingsfonderna kan naturligtvis spela motsvarande roll när det gäller exportsamarbete regionvis mellan företag i olika branscher. Även om man på olika sätt kan fortsätta att bygga ut samhällets serviceoch stimulansåtgärder för att utvidga småföretagens exportverksamhet, måste naturligtvis det övervägande jobbet ske inom företaget. Därför får man inte glömma bort den mycket viktiga utbildningssidan. Många företagsledare, eller andra ansvariga för en tänkt exportsatsning, har säkert tvekat inför det okända som en utländsk marknad utgör. Inte minst språkkunskaper och kännedom om det land man tänker bearbeta är väsentligt. Över huvud taget är det viktigt att de utbildningsaktiviteter som finns också når ut till de riktigt små företagen. Jag har inte nämnt finansieringsproblemen och tänkte inte närmare gå in på dem heller. Det är helt klart att det kostar pengar att exportera. Men jag har en känsla av att det mera är de saker jag nämnt tidigare som är problemen. Dock skulle jag kanske vilja sätta ett litet frågetecken för exportkreditnämnden. Inte för att jag ifrågasätter dess verksamhet, men jag undrar om inte nämnden i större utsträckning än nu borde lämna garantier för exportaffärer från små och medelstora företag. Det verkar som om det är betydligt svårare för det lilla företaget att få sådana garantier än det är för storföretagen. Från olika håll talas i dag mycket om nödvändigheten av investeringar, risktaganden, nya affärsidéer osv. för att vår industri skall kunna hävda sig på exportmarknaden. Det är industrin som skall klara av våra problem med handelsbalansen. Det är industrin som skall åstadkomma de exportinkomster som behövs för att betala den snabbt stigande oljeräkningen. Jag har försökt att visa på den outnyttjade kapacitet som finns hos våra småföretag när det gäller att klara den uppgiften och gett några synpunkter på hur man bättre skall komma åt den outnyttjade kapaciteten. Herr talman! Ungefär hälften av alla som arbetar inom näringslivet jobbar i företag med mindre än 200 anställda. Skall vi klara av vår negativa handelsbalans och alltså öka vår export, måste en viktig del vara att vi maximalt utnyttjar idéer, erfarenhet och skaparkraft som finns i våra mindre företag.